Fru talman! För innevarande budgetår finns det inga planer på att förändra statsbidraget till enskilda vägar.
Fru talman! Försvarsministern har tidigare i en fråga här i kammaren i dag berört det eländiga faktum att antipersonella minor är ett stort bekymmer för bl.a. de svenska FN-soldaterna och IFOR-trupperna. Det är en omdiskuterad fråga. Sverige har gjort mycket globalt för att minska bruket av antipersonella minor och bl.a. på ett föredömligt sätt agerat i FN för detta. FN:s generalförsamling har bl.a. välkomnat även nationella åtgärder för att minska lagren av antipersonella minor. EU-parlamentet har uttalat sig för att man skall upphöra att använda antipersonella minor i de nationella försvaren. För att kunna utvärdera om detta över huvud taget har gjorts, eller vad som har hänt på området, krävs det snarast att staterna redovisar hur stora innehaven och lagren av antipersonella minor är. Så har också skett i flera länder - Belgien, Nederländerna, USA, osv. Men i Sverige är uppgifterna sekretessbelagda. Min fråga är om försvarsministern avser att offentliggöra dessa uppgifter och vad försvarsministern avser att göra för att minska de nationella lagren av antipersonella minor.
Fru talman! Sverige arbetar aktivt för ett internationellt totalförbud för antipersonella minor. Detta sker inom ramen för konferensen om översyn av 1980-års vapenkonvention. Min bestämda uppfattning är att det är genom ett bindande internationellt förbud som en grund för verklig nedrustning av antipersonella minor kan åstadkommas. Därmed skapas verkliga förutsättningar för att minska lidandet för civilbefolkningen i krigsdrabbade länder. Jag delar inte Martin Nilssons uppfattning att den pågående förhandlingsprocessen skulle underlättas av att Sverige talade om hur många antipersonella minor som finns i våra lager. Att ett par tre länder - det är fråga om det - har deklarerat sina innehav av antipersonella minor motiverar inte att Sverige skulle göra detta. Varje lands försvarskoncept är beroende av ländernas skiftande förhållanden. Därmed går det inte att hävda att det som fungerar för ett land automatiskt också är en bra lösning för ett annat land. Visst genomför vi i Sverige flera nationella åtgärder. Utöver att arbeta för detta internationella förbud arbetar Försvarsdepartementet och statsrådet Schori verksamt för att ge pengar för att bekämpa minorna och för att åstadkomma en förbättrad minröjningskapacitet.
Fru talman! Det internationella arbete som Sveriges regering gör gläder säkert många på detta område. Det är ett viktigt arbete. Det skall betonas väl så mycket. Problemet är att det behövs nationer, stater, som tar steget och går före och visa vägen, och säger att dessa vapen inte behövs i det militära försvaret, och att man klarar sig utan dem. Man måste i varje fall föra en offentlig debatt om dem. Den offentliga debatten försvåras uppenbart om vi inte har tillgängliga fakta och inte vet varthän det barkar. Det svenska försvaret kan de facto utan att vi ens vet om det utöka sitt innehav av antipersonella minor. Jag tycker att det vore rimligt att man redovisade det antal minor som svenska försvaret har för att kunna föra en offentlig och konstruktiv debatt om Sverige som föregångsland även inom detta område.
Fru talman! Jag vill med hänsyn till vissa missförstånd och kanske också desinformation passa på att säga att Sverige inte tillverkar några antipersonella minor. Vi har inte gjort det på över 20 år. Vi exporterar inga minor, och vi har inte lagt ut några personminor vare sig i Bosnien eller i Angola. Vi har våra minor väl förvarade i lager av ett enda skäl: för att möta en angripare på svensk mark. Vi kommer att använda våra minor av ett enda skäl: för att slå tillbaka ett angrepp mot vårt land och vår frihet. Det är ett vapen som alla andra vapen. Trots detta, om försvarsstrukturen och försvarskonceptet, gav jag förra året överbefälhavaren i uppdrag att redovisa hur det påverkar vårt försvarskoncept om vi gör oss av med dessa personminor. Han kommer att redovisa detta den 4 mars. Därefter kan jag litet tydligare förklara vad minorna har för strategisk och försvarsmässig betydelse för det svenska försvaret. Sedan hälsar jag med glädje och tillfredsställelse att vi får en offentlig debatt om minproblemet. Men lika viktigt är att vi internationellt påverkar opinionen så att det blir fler länder än Sverige som vill ha ett internationellt förbud.
Därmed är dagens och veckans muntliga frågestund avslutad.

Fru talman! Birgitta Wistrand har frågat statsministern om regeringens uppfattning om Dennispaketets genomförande. Arbetet i regeringen är så fördelat att det är jag som svarar för frågor rörande Dennispaketet. Jag skall därför besvara Birgitta Wistrands fråga. Dennispaketet innehåller ett stort antal delprojekt. Varje sådant delprojekt skall beredas på sedvanligt sätt inom ramen för gällande lagstiftning. Planerings och beslutsprocessen har i en del fall tagit längre tid än den ursprungliga tidsplanen för Dennispaketet angivit. Det innebär bl.a. att delar av paketet blivit starkt försenade. För närvarande bereder regeringen ett antal frågor med anknytning till Dennisöverenskommelsen. Det gäller bl.a. överklagade detaljplaner för snabbspårvägen och Norra länken samt ett antal expropriationsärenden bl.a. för Ringen inom Nacka kommun, Södra länken, Norra länken och dubbelspåret Kallhäll Regeringen förbereder också en proposition om vägtullar i Stockholm. Regeringen har för avsikt att förelägga riksdagen ett förslag till vägtullslag före sommaren. I syfte att trygga en hållbar ekonomisk lösning för Dennispaketet innehålls för närvarande vissa medel för utbyggnaden av kollektivtrafiken och vägsystemet i Stockholms län. Såvitt gäller spårlösningen genom centrala Stockholm har regeringen tillkallat en särskild kommitté för att överväga och lämna förslag till en samlad trafiklösning i centrala Stockholm. När det gäller järnvägen mellan Kallhäll och Kungsängen har Banverket hemställt om ett planföreläggande för ett nytt dubbelspår genom Järfälla kommun. Regeringen har med anledning av Banverkets hemställan tillkallat en särskild förhandlare med uppgift att bl.a. utreda förutsättningarna att nå en överenskommelse mellan Järfälla kommun och Banverket om det nya dubbelspårets förläggning och utformning. Med dessa exempel har jag visat att regeringen bereder de ärenden som berör Dennispaketet.
Fru talman! Jag vill tacka kommunikationsministern för svaret. Jag hade ju ställt min fråga till statsministern, och jag förstår, som det står i svaret också, att det är frågor rörande Dennispaketet som kommunikationsministern svarar på. Men jag ställde faktiskt en övergripande fråga som gäller regeringens inställning i en viss fråga. Den gällde Carl Thams uttalande om att han ansåg att man skulle skrota Dennispaketet. Det är bra att olika konkreta åtgärder vidtas i olika delprojekt. Jag tycker att det finns skäl att vara orolig när man ser vad som har hänt i Stockholms kommun. Det finns vissa inom socialdemokratin som vill försöka sätta stopp för det här projektet. Jag tycker att det är mycket viktigt att hålla löften och avtal och att vi står för det vi har beslutat. Därför tycker jag att det är mycket oroande med sådana uttalanden som Carl Tham har gjort. Jag tolkar kommunikationsministerns svar med dessa exempel så att hans uttalande om att skrota Dennispaketet saknar förankring i regeringen och att vi kan räkna med att kommunikationsministern och regeringen i övrigt kommer att arbeta som det har beslutats i riksdagen och även i Stockholms kommun.

Fru talman! Jag har i olika sammanhang frågat de socialdemokratiska ministrarna huruvida de samarbetar eller inte. Jag har fått höra att ministrarna samarbetar mycket bra. Därför blir jag så ledsen när kommunikationsministern nu talar om alla de planerade förslag och åtgärder som man arbetar med för att genomföra detta uråldriga, ekonomiskt och miljömässigt redan fördömda projekt, nämligen Dennispaketet. Jag var så glad när Carl Tham sade att vi borde skrota Dennispaketet. Det är inte bara vissa inom Socialdemokraterna som har insett att projektet är "kört". Det har hela miljörörelsen, där även Miljöpartiet ingår, gjort. Och det finns även andra spridda röster från samtliga partier.
Fru talman! Regeringen fattar kollektiva beslut. Det vet vi alla om. Dennispaketet är en överenskommelse i regionen från 1992 som är godkänd av riksdagen, och riksdagsbeslutet ligger fast. Frågor som rör Dennispaketet kommer bara på regeringens bord i de fall det handlar om överklaganden. Det är den ordinarie planprocessen. Så länge riksdagen inte har fattat något annat beslut är det faktiskt det som gäller.
Fru talman! Då vill jag bara ånyo ställa en fråga till kommunikationsministern. Kommunikationsministern säger att regeringen fattar kollektiva beslut. Hur skall man då tolka enskilda statsråds uttalanden? Skall vi då säga att riksdagens beslut ligger fast och att detta inte var meningen? Vi har nu hört av en talare från Miljöpartiet att det finns andra ministrar som har andra uppfattningar i den här frågan. Jag som är för Dennispaketet lyssnar på en minister som vill ta bort Dennispaketet och blir orolig. En miljöpartist lyssnar på en annan minister som säger att hon, som jag tror att hon menar, vill ta bort det. Vad skall vi egentligen tro om regeringen?

Fru talman! När kommunikationsministern svarar på interpellationen på det sättet att regeringen också förbereder en proposition om vägtullar i Stockholm skulle jag som "troende" och som boende i en Stockholms södra förorter vilja tro att det verkligen var vägtullar i Stockholm, dvs. vägtullar inom malmarna, som avses. Då behöver inte alla vi som bor i förorterna åka runt i bostadsområden och villakvarter för att trassla oss igenom på olika ställen eftersom vi inte kan ta den snabbast möjliga vägen för att tullarna hamnar ute förorterna. Det är helt bisarrt. Låt mig som "troende" tolka skrivningen så att det verkligen är vägtullar i Stockholm, inom Stockholms malmar, enligt Naturskyddsföreningens alldeles eminenta förslag, som blir den proposition regeringen lägger fram. Det är både miljöriktigt och ekonomiskt konsekvent beräknat.
Fru talman! Det är kanske bäst att man talar om vad Stockholm egentligen är för något så att det inte blir några konstigheter när propositionen väl läggs fram. Beredningen av den här propositionen pågår just nu i regeringskansliet. För att inte några missförstånd skall uppstå kan jag väl avslöja så mycket om den att det knappast lär bli frågan om några miljözoner i det här läget. Fru talman! Sedan frågar Birgitta Wistrand vad man skall tro. Jag är övertygad om att Birgitta Wistrand också menar att det är riksdagsbeslutet som gäller. Det är också det som regeringen är skyldig att jobba efter, och det gör vi också.

Fru talman! Låt mig först be om ursäkt för att jag inte kom riktigt i tid. Det finns en massa mediefolk utanför som hugger tag i en i pauserna. Fru talman! Olle Lindström har frågat näringsministern om resultatet av riksdagens uttalande till regeringen vad gäller projektstudier av fullskaleanläggningar avseende drivmedelsframställning från biomassa, och om han är beredd att fullfölja projektet genom en satsning på en försöksanläggning. Olle Lindströms fråga syftar på riksdagens behandling av den s.k. klimatpropositionen (prop. Riksdagen uttalade i anslutning till sitt godkännande av förslaget dels att det är angeläget att takten ökas när det gäller att inleda etanolproduktionen i större skala, dels att en del av medlen bör kunna användas för förprojektering av fullskaleanläggningar. Olle Lindströms fråga berör närmast den senare delen av uttalandet. Jag vill inledningsvis göra en kort tillbakablick i frågan. Staten har under lång tid engagerat sig i frågan om utveckling av alternativa motorbränslen. Det gäller särskilt sådana som är baserade på biologiska råvaror. Redan år 1983 godkände riksdagen regeringens introduktionsplan för alternativa drivmedel. I budgetpropositionen år 1983 redovisade regeringen att metanol bedömdes vara det lämpligaste alternativa drivmedlet för introduktion i Sverige. Motoralkoholkommittén bedömde år 1986 att det vid den tidpunkten saknades förutsättningar för beslut om en introduktion av alternativa drivmedel. Frågan kunde enligt kommittén övervägas på nytt vid ändrade förutsättningar. Kommittén föreslog att utvecklingsarbetet skulle fortsätta för både metanol och etanol. Metanolen skulle framställas av biomassa som förgasats vid hög temperatur. Etanolen skulle tillverkas av cellulosaråvara som brutits ned till jäsbart socker genom s.k. hydrolys. Båda tillverkningsprocesserna utnyttjar således bioprodukter från skogsindustrin och skogsbruket som råvaror. I enlighet med vad som föreslogs i 1987 års forskningspolitiska proposition tog riksdagen ställning för att utvecklingsarbetet skulle koncentreras på etanol. När regeringen våren 1993 tog upp frågan om ytterligare insatser för utveckling av ny teknik för etanolproduktion från cellulosarika råvaror skedde det mot bakgrund av att det i Sverige finns en god kompetens på området. Det är ett resultat av mångåriga insatser för grundforskning, tillämpad forskning och utveckling på ca 4 respektive 2 miljoner kronor om året. För att utvecklingen skulle kunna gå vidare bedömde regeringen att den nya tekniken behövde studeras för samtliga processteg och i större skala. Vidare kunde det vara värdefullt att göra förstudier av fullskaleanläggningar. Därmed kommer jag tillbaka till frågan om riksdagens uttalande och hur det behandlats. Det är Närings och teknikutvecklingsverket, NUTEK, som disponerar de medel som avsattes i riksdagens klimatpolitiska beslut. Regeringen beslutade vidare hösten 1993 att bemyndiga Programstyrelsen för främjande av biobränsleanvändning, den s.k. FABEL, att disponera de 625 miljoner kronor som var avsedda för utveckling av ny teknik för elproduktion med biobränsle, även för demonstrationsanläggningar för tillverkning av etanol från cellulosarika råvaror. NUTEK har organiserat ett forskningsprogram för utveckling av alternativa drivmedel som ett delprogram inom energiforskningsprogrammet. Programmet är huvudsakligen inriktat på etanolproduktion från cellulosahaltiga råvaror, dvs. främst skogsråvaror. Forskningsprogrammet innehåller en långsiktig del, som är inriktad på ett förbättrat utbyte av råvaror genom utvecklad teknik för nedbrytning av cellulosan med hjälp av enzymer, och en jäsningsprocess som kan omvandla fler sockerarter till etanol än vad vanlig jäst förmår. Det innefattar också en mer tillämpad del som i enlighet med riksdagens beslut bl.a. omfattar förprojekteringar av produktionsanläggningar. I samband med att programmet utannonserades ansökte ett antal kommuner om stöd, främst i Norrlands inland. Ett skäl till det lokala intresset kan vara att man under den då rådande lågkonjunkturen inte hade en säker avsättning för sin skogsråvara. NUTEK fann dock, enligt vad jag har inhämtat, att det var inkonsekvent att påbörja förprojekteringar innan den forskning och utveckling som skulle finansieras inom programmet hade gett några resultat. I stället gjordes tre olika systemstudier för att utröna vilka synergieffekter som kunde väntas om en etanolfabrik placerades vid ett kraftvärmeverk, en sågverksindustri eller ett massabruk. Dessa studier har genomförts och publicerats i en NUTEK-rapport. Synergieffekten värderades till mellan 25 öre och 1 krona per liter 95-procentig etanol. Enzymprocessen gav ca 50 öre lägre kostnad än en äldre process, där hydrolysen av cellulosa sker med hjälp av svaga syror. Produktionskostnaden uppskattades till mellan Det har även kommit in en ansökan till FABEL om stöd till en demonstrationsanläggning. Vid en granskning av produktionstekniken fann man vid FABEL att det återstod en hel del utvecklingsarbete för att få en fungerande demonstrationsanläggning. Ansökan bordlades i avvaktan på att kunskaper om tekniken skulle komma fram i etanolutvecklingsprogrammet. Ansökningarna om stöd till förprojektering och demonstrationsanläggningar har i regel avsett den äldre svagsyraprocessen. Denna process ger ett avsevärt lägre utbyte av socker än den enzymatiska process som är under utveckling. För att få ett bättre beslutsunderlag vad gäller svagsyraprocessen har ett sammanhållet FoU-projekt bildats inom ramen för det pågående etanolutvecklingsprogrammet. Flera forskningsinstitutioner deltar i projektet. Man kan i dag konstatera att regering och riksdag överskattade det tekniska utvecklingsläget när pengar beslutades för programmet. I stället för att satsa på pilotstudier och dyrbar utrustning har tonvikten behövt läggas på forskning och teknikutveckling. Därför har tidsplanen för det fortsatta arbetet måst modifieras. Jag har erfarit att NUTEK anser att det inte skulle vara realistiskt eller meningsfullt att forcera programmet i nuläget. Man avser att definiera ytterligare insatser efter hand som erfarenheter kommer fram inom de skilda projekten. Programmet kan därmed behöva sträckas ut något eller några år i tiden. Det har alltså varit större problem än väntat att förverkliga visionen om en konkurrenskraftig etanolproduktion från cellulosaråvara. Fortfarande finns det flera fundamentala frågor att besvara innan de nya tillverkningsprocesserna är praktiskt genomförbara. Jag vill ändå gärna betona att de resultat som har kommit fram hittills visar på möjligheter att pressa ned framställningskostnaderna till en internationellt konkurrenskraftig nivå under förutsättning att ny teknik kan utnyttjas och att anläggningen lokaliseras på ett kostnadsmässigt gynnsamt sätt. På Olle Lindströms fråga om jag är beredd att fullfölja projektet genom en satsning på en försöksanläggning vill jag svara att pengar redan finns tillgängliga. Det är nu upp till kommersiella aktörer att fatta beslut om att uppföra en anläggning, och det kommer säkert att ske när det finns förutsättningar att nå en långsiktig lönsamhet. Jag vill i det sammanhanget betona att en satsning på etanolproduktion inte förutsätter en introduktion av biodrivmedel i transportsektorn. I dag används stora mängder importerad etanol i skilda industriprocesser. EU:s gränsskydd försvårar emellertid för företagen att få tag i billig etanol. En inhemsk, konkurrenskraftig produktion skulle således kunna bidra ytterligare till en positiv utveckling av näringslivet.
Fru talman! Jag tackar näringsministern för ett mycket utförligt och till stora delar bra svar på min interpellation. Anledningen till mina frågor är att det nu har gått cirka tre år sedan näringsutskottet och riksdagen behandlade min motion positivt. Jag var redan då medveten om att det behövdes mer forskning och utveckling samt studier, särskilt när det gällde att i stor skala framställa drivmedel genom bakteriell etanoljäsning. Den produkt som man får fram med denna metod heter etyltertiärbutyleter, ETBE, som är ett alkoholderivat. Fördelen med detta bränsle eller derivat jämfört med ren etanol är att det kan blandas i alla på marknaden förekommande motorbränslen utan ombyggnad av transportsystemet. Oavsett om man producerar ren etanol eller ETBE är det ur kostnadssynpunkt viktigt att det finns avnämare för de restprodukter som blir över vid tillverkningen. Tillverkningen kan därför inte ske var som helst, om den skall bli konkurrenskraftig. Enligt den statliga utredningen, Skogspolitiken inför 2000-talet, framkom att tillväxten i vår skog väsentligt överstiger det årliga uttaget. Det finns alltså en outnyttjad inhemsk råvaruresurs. Intresset för, och riksdagsbehandlingen av, min motion rönte stort intresse, särskilt i norra Sverige. Genom tillgången till råvara och avsättningen för restprodukterna i närområdet, befanns Norrbottens inland vara ett mycket lämpat område för just en sådan drivmedelsproduktion. Under andra halvåret 1993 samarbetade intressenter för olika företag, bl.a. Assi Domän, Skogsägarna i Norrbotten, OK och LKAB för att analysera möjligheterna till etablering. Som exempel nämndes lokalisering i Gällivare och Pajala. Anledningen till att Gällivare kom upp var att man där skulle kunna få bränsledelen till LKAB, som då skulle kunna ersätta sin olja och kol. Motorbränslet var det enda som i viss utsträckning skulle få längre transport. Jag hoppas emellertid att dessa aktiva intressenter inte ledsnar nu med tanke på den tidsförskjutning som sker. Jag är till stora delar nöjd med statsrådets svar. Det var mycket utförligt och bra. Däremot är jag så klart inte lika nöjd med att tidsplanen måste modifieras. Jag har under de två senaste åren varit i kontakt med NUTEK vid flera tillfällen. Jag har ställt frågor och stött på, men jag tror inte att man prioriterar detta så högt som i varje fall jag skulle vilja göra. Det är ur flera synpunkter mycket viktigt att detta arbete ger resultat snarast. För det första behöver vi många nya arbetstillfällen, särskilt i glesbygden. För det andra minskar koldioxidutsläppen om vi använder mindre fossila bränslen. För det tredje har vi denna råvara i Sverige. Vi skulle kunna minska importen av olja och kol, och det skulle påverka handelsbalansen. För det fjärde måste vi se till att energiskatterna inte diskriminerar miljövänliga produkter. Jag har dessutom den uppfattningen att det är bättre att använda vårt skogsöverskott till drivmedelsproduktion än till produktion av elenergi. Det har givetvis att göra med den totala energipolitiken och med att jag har den uppfattningen att kärnkraften kan bibehållas så länge det är möjligt ur ekonomisk och säkerhetsmässig synpunkt. Jag vill än en gång tacka statsrådet för svaret, som jag i stort sett tyckte var bra. Jag konstaterar att vårt intresse i denna fråga väl sammanfaller. Därför hoppas jag att statsrådet gör vad som är möjligt för att snabba på processen. Vi måste ta vara på vårt höga tekniska kunnande, våra inhemska råvaror och vår arbetskraft. En tillverkning av drivmedel från biomassa skulle bidra till detta.
Fru talman! Det är inte svårt att vara överens med Olle Lindström i hans uppfattningar och slutsatser. Det Olle Lindström säger är helt riktigt: Vi tar bara vara på en tredjedel av tillväxten i skogen. Det finns alltså ett utrymme, och jag tycker att detta är ett vettigt sätt att använda det utrymmet. Jag tycker också att det är vettigt att använda utrymmet till att konvertera bort de kommunala värme och kraftvärmeverken från olja och kol, och i stället ta in biobränslen. Då utnyttjar vi detta på ett vettigt sätt. Jag lovar att jag, inom de begränsningar ett statsråd har i förhållande till en myndighet, skall försöka se till att få NUTEK att prioritera denna fråga. Det tror jag faktiskt redan att de gör, och jag skall göra vad jag kan för att de skall fortsätta med det.
Fru talman! Eftersom vi är så överens i denna fråga, är det inte mycket mer att säga. Jag vill än en gång bara påtala att jag i alla fall har den uppfattningen att NUTEK inte riktigt har prioriterat detta på rätt sätt. Det bygger jag på mina kontakter under dessa två år. Detta har intresserat mig mycket, och jag har haft många kontakter. Jag vill påstå att det borde vara möjligt att snabba på i den här frågan, och det finns all anledning att göra det. Det vore en fördel med tanke på arbetskraftssituationen och strävan att klara koldioxidutsläppsmålet. Tack än en gång!

Fru talman! Gunnar Hökmark har frågat statsministern vad som avses med begreppet "egenmakt" och om regeringen är beredd att genomföra reformer som stärker den enskildes rätt och frihet att välja och forma den egna vardagen samt om regeringen är beredd att lämna förslag som återställer valfriheten för att öka de enskilda medborgarnas egen makt över den egna vardagen. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på interpellationen. I den politiska debatten talar vi ofta om begrepp som frihet, valfrihet, demokrati och makt. Hur vi använder och tolkar dessa begrepp är i grunden en fråga om demokratisyn. I statsvetenskapen skiljer vi på två renodlade demokratiideal: - Den samhällscentrerade demokratitraditionen där de enskilde förutsätts ta ansvar för både egna och andras intressen. - Den individcentrerade demokratitraditionen som utgår från en suverän individ som tar ansvar enbart för sitt eget öde. Den individcentrerade demokratisynen är Moderaternas kännemärke. Men i den bortser man från att olika medborgare har olika möjligheter. När ni moderater talar om valfrihet, talar ni om att öppna upp en marknad där de redan maktstarka gynnas. För oss socialdemokrater handlar det i stället om att föra en politik som skapar möjlighet för alla medborgare att välja liv. Vi nöjer oss inte med det formella medborgarskapets innehåll, vi vill också att varje medborgare skall vara tillförsäkrad grundläggande sociala rättigheter: sjukvård, äldreomsorg, utbildning osv. Men de formella, demokratiska och sociala rättigheterna måste också inbegripa ett medborgerligt engagemang. En modern demokrati kräver mycket av sina medborgare. Om detta handlar det som kommit att kallas egenmakts eller vardagsmaktsdebatten inom socialdemokratin. Fru talman! De socialdemokrater som använder ord som egenmakt eller vardagsmakt talar inte om individen som en isolerad varelse. De talar - precis som vi som för enkelhets skull hellre talar om enbart makt - om frihet i gemenskap och om att beslut skall fattas så nära människorna som möjligt. Detta stärker den lokala demokratin och det lokala engagemanget. Aktiva och engagerade medborgare på lokal nivå stärker också den nationella demokratin. Detta är utgångspunkten för Demokratiutvecklingskommittén som på regeringens uppdrag skall utreda hur medborgarnas inflytande och delaktighet i samhällsutvecklingen kan stärkas ytterligare. Men redan Maktutredningen, som Gunnar Hökmark refererar till, slår fast att decentralisering inte nödvändigtvis innebär ökad demokrati. Det finns en rad komplikationer, ur demokratisk synvinkel, med att föra besluten från central nivå till inte bara lokal nivå utan också till en grupp medborgare inom enskilda verksamheter. Också detta är en välkänd idépolitisk debatt, manifesterad i frågor som: Hur förhåller sig delarna till helheten? Vem skall tillvarata minoriteters intressen? Hur skapas ansvarsutkrävande i verksamheter där brukare utövar inflytande? Hur skall man undvika utanförskap?

Det arbetet sker dock utifrån ett annat demokratiideal än Moderaternas. Vi vill, kort sagt, att alla medborgare skall ha en chans att vara med, inte bara några.
Herr talman! Jag skall be att få tacka civilministern för svaret på min interpellation. Förvisso gav det inte några svar på de frågor som jag ställt men likväl en bild av det idépolitiska tillståndet inom socialdemokratin och den intellektuella debatten vad gäller några av de avgörande problem som vi ser i vårt samhälle: människors möjlighet att påverka sin egen vardag och därmed deras känsla av att själv som medborgare kunna påverka sin egen vardag och sin egen framtid. Jag skulle kunna börja med att direkt ställa en fråga till civilministern: Om det nu är så att den socialdemokratiska regeringen i allra högsta grad arbetar för att öka medborgarnas makt i både det lilla och det stora, vad är det konkreta innehållet i detta? Det som ni hitintills har gjort är att ni har tagit bort makt från enskilda människor, ni har återställt många av de välfärdsreformer som skapade ett ökat utrymme för inte bara det civila samhället utan också för människors egen möjlighet att välja barnomsorg, skola, m.m. I stället för att ta fasta på de konkreta frågorna och de problem som finns i vårt samhälle döljer sig civilministern bakom ett resonemang om två skilda typer av demokratisk idétradition som hon har funnit i någon statsvetenskap någonstans och där man tycks skilja på vad hon kallar två renodlade demokratiideal. Det ena beskriver Marita Ulvskog på sådant vis att det skulle kunna kallas det goda idealet, dvs. att man bryr sig om varandra. Det andra, som Ulvskog har funnit i statsvetenskapens kammare någonstans, är det som skulle kunna kallas det onda, för då bryr man sig bara om sig själv. Det är en oerhört ytlig beskrivning av för vårt samhälle mycket grundläggande och klassiska frågeställningar om balansen av makt mellan enskilda människor och det offentliga. Kanske har civilministern försökt ställa den kollektivistiska demokratisynen mot den frihetliga, liberala demokratisynen. Det är en debatt som har förts och som alltid kommer att föras. Den kollektiva demokratisynen definierar demokratin som en metod att fatta beslut med sådan legitimitet att det i grunden inte finns några gränser för den gemensamma maktutövningen. Den liberala demokratisynen hävdar att bara det att gemensamma beslut måste fattas demokratiskt inte innebär att allting måste vara föremål för gemensamma beslut. Tvärtom är individens frihet och rätt grunden för demokratisynen, individens frihet och rätt att därmed i det civila samhället, i de olika gemenskaperna och mängder av relationer som finns i ett öppet samhälle forma sin vardag utan att ta omvägen om de politiska beslut som rör det kollektiva och offentligt gemensamma. Det handlar i grunden om frågeställningar som är djupt ideologiska, där har civilministern rätt, nämligen: Skall vi ha ett civilt samhälle som är större än staten? I den kollektiva demokratisynen, herr talman, finns det i grunden ingen begränsning för den politiska maktutövningen. Då är det också naturligt att man skall fatta beslut om barnomsorg, sjukvård och allt som rör den egna vardagen. Då blir demokratins innehåll i stället att man skall som en av många ha inflytande över alla andras liksom sin egen välfärd, men bara via den gemensamma maktens kanaler. Ett sådant samhälle skapar maktlöshet. Det är vad Maktutredningen påvisade. Men låt oss lämna utredningarna och se på det vi kan se i vårt eget samhälle i dag. När människor i minskande utsträckning känner att de kan ta ett ansvar, är det någonting som är fel. När människor i växande utsträckning känner att de inte kan påverka sin egen situation - det ser vi också i form av den växande sociala segregation som är allra tydligast inom de delar av vårt samhälle där den kollektiva demokratisynen har fått sina starkaste fästen - blir man föremål för andras beslutsfattande. Jag tror att civilministern har ett besvär i fråga om egenmakt. Jag föreställer mig att hon tillhör den vänstern inom socialdemokratin som inte tycker om begreppet egenmakt, inte därför att man är rädd för innehållet utan därför att det bygger på en analys att det är något fel i ett samhälle med mycket stor offentlig sektor och där stat och kommun har tagit över mycket makt. Jag skulle vilja fråga civilministern: Håller civilministern inte med om att det är något fel när den offentliga makten är så stark och omfattande att den civila samhällsrelationen, de enskildas frihet blir för liten?
Herr talman! Nej, Gunnar Hökmark har naturligtvis fullständigt rätt i att alla beslut inte behöver fattas gemensamt. Så är det inte heller i Sverige. De allra flesta vardagsbeslut fattar vi i vår ensamhet eller tillsammans med vår familj vid köksbordet hemma. Det som är problemet i dag, det som gör att många människor känner att de inte kan påverka sin situation, som gör att de behärskas av vanmakt, är någonting helt anat. Det handlar om att vi har en extremt hög arbetslöshet, att människor inte kan försörja sig själva, att de måste leva på bidrag och att våra pengar inte räcker för att hålla uppe bidragsnivåerna. Det är också så vi socialdemokrater ser det. Gunnar Hökmark inledde med att säga att det finns en känsla av att man inte kan påverka sin vardag. Det finns säkert i vissa sociala skikt i det här landet en känsla av detta. Men det viktiga för oss socialdemokrater är den reella möjligheten att påverka sin vardag, inte bara känslan utan realiteterna. Då handlar det om jobb, om bostad, om att veta att man har en barnomsorg som man kan lita på och att den offentliga barnomsorgen eller andra typer av barnomsorg - det finns faktiskt en hel flora - har en omfattning och kvalitet som inte kommer att gröpas ur av ett vårdnadsbidrag som kostar kolossala summor. Det handlar om att veta att tryggheten i en bra sjukvård inte försämras av att vi har en etableringsfrihet som är till för läkare och sjukgymnaster, icke för patienter och medborgare. Det tror jag är ett sätt att översätta den här ideologiska debatten till just det som kan kallas för vardagsmakt, alltså vanliga människors vardag. När man kommer ner dit tror jag att man ser skillnaderna mellan det som Gunnar Hökmark vill kalla för kollektivism och det som han kallar för individualism.
Herr talman! Det handlar självfallet inte bara om hur människor känner utan om hur det är reellt. Det är belysande att civilministern väljer att direkt tala om de olika områden där Socialdemokraterna och den regering som hon företräder har gjort medvetna reformer för att föra över beslutsfattande från den enskilda familjen, från den enskilda individen till stat och kommun. Det bottnar självfallet i den demokratitraditionen men inte i dem som civilministern refererade till tidigare, för de finns inte i den moderna statsvetenskapen. Det finns säkert någon som har sagt så någon gång, men det är en ytlig beskrivning som egentligen visar hur svårt socialdemokratin har att idépolitiskt orientera sig. Regeringens föreställningsvärld grundar sig på att det är det kollektiva beslutsfattandet som sådant som också ger den enskilde möjlighet att påverka sin vardag. Men så är det inte. Låt oss inte stirra oss blinda på olika formuleringar utan se ut i verkligheten, hur det är runt omkring i det svenska samhället. Är det så att svenska familjer kan välja den barnomsorg, den sjukvård och den skola som man själv vill kunna välja? På en del håll har det skett förändringar, t.ex. när det gäller skolan. Men det är förändringar som motarbetades och nu motarbetas av socialdemokratin. Den fråga som jag skulle vilja ställa, med en viss upprepning av den fråga som jag inledde med är: Anser civilministern inte att det finns skäl att ifrågasätta den offentliga maktutövningen, hur långt den får gå? Det har betydelse för människors egen möjlighet och förmåga att påverka den egna vardagen. Det socialdemokratiska 90-talsprogrammet beskriver samhället så här: I nedslitna förorter splittras familjer. Ungdomar blir rotlösa. Gamla känner oro för att gå ut på kvällarna. Klotter och vandalisering skapar otrevnad och besvikelse. Många undrar vart de gamla sociala nätverken, den sociala kontrollen, vårt gemensamma ansvar för varandra och för ungdomens fostran tagit vägen. Tvivlet gror. Har välfärdssamhället i all sin välvilliga omtanke tagit över så många sociala uppgifter från familj, vänner och oss själva att livet blivit opersonligt och ansvarslöst och vi själva blivit hjälplösa? Känner inte civilministern att det finns någon relevans i den typen av ifrågasättande - att för mycket offentlig makt leder till för litet personlig makt att själv bestämma?
Herr talman! Mitt svar till Gunnar Hökmark är: Visst finns det länder och situationer - och t.o.m. tidsperioder i Sverige - där jag tror att man kan känna att det offentliga beslutsfattandet, framför allt den offentliga verksamheten, kanske gick litet för långt i detaljstyrning och nyfikenhet. Men det typiska för den tid som vi nu lever i, mitten av 90-talet, är att väldigt många människor upplever att den offentliga verksamheten trycks tillbaka, att det blir för stora glipor i det stödjande nät som vi kan behöva. Om ett 90 talsprogram skrevs i dag skulle det handla om detta. Jag kan villigt erkänna att det nog i början av 80 talet fanns mer av de funderingar som kommer fram i 90-talsprogrammet än vi i dag har anledning att fundera över. Detta föranledde den socialdemokratiska partikongressen att anta ett särskilt program, Ett levande medborgarskap. Kolossalt mycket har hänt sedan dess just när det gäller att man skall kunna säga till om betydligt mer i sin nära miljö. Det är klart att de allra flesta beslut som handlar om den egna vardagen fattas av oss själva. Vi kan titta på vad Moderaterna erbjuder i form av alternativ till det som jag har beskrivit. Vi kan då titta på förslag och på diskussioner som fördes exempelvis på Moderaternas senaste partistämma. Men inte blir det mer egenmakt, mer av självständighet och mer av vardagsmakt om man skall gå in i sociala system som innebär att människor verkligen lämnas ensamma och svaga, att människor lämnas i en utsatthet där de inte kan klara sig. Som vanligt skall skatter sänkas för de sociala skikt som redan i dag är oerhört starka och stöddiga och i stället skall kraftiga försämringar och gigantiska systemskiften genomföras för dem som redan har det väldigt illa ställt. Inte blir det någon egenmakt av det!
Herr talman! Det börjar komma fram en något tydligare bild av vad socialdemokratin, i varje fall regeringen, menar med egenmakt.

Men det är just den typen av politisk föreställning som urholkar alla olika funktioner i det civila samhället, gemenskapen med familjen och den enskilde individens möjligheter att påverka. Om saker och ting bara handlar om att hålla uppe bidragen, handlar det definitivt inte om den enskildes makt. En god och sund politik borde i stället inriktas på att minska behovet av bidrag, på att göra människor mindre beroende av bidrag. Det handlar alltså inte om att öka bidragsberoendet. Har man en politik som konsekvent urholkar det civila samhället - det är ju det som är analysen även beträffande Socialdemokraternas eget 90-talsprogram - händer något med människor. Då kan Marita Ulvskog blåsa upp bidragen hur mycket som helst - om man tror sig ha råd med det - och bygga ut den offentliga verksamheten för att på det viset kunna presentera för människor hur barnomsorg, skola m.m. skall hållas till handa. Men människors makt att själva bestämma blir inte ett smack större för det! I grunden nonchalerar man då en rätt så allvarlig och seriös diskussion, nämligen diskussionen om den enskilda människans möjlighet att i samverkan med andra och i samhällslivet som sådant, utan att behöva ta en omväg för att få majoritetsbeslut av den offentliga makten, rå sin vardag. Som jag tidigare pekade på: Om egen makt inte handlar om att man själv skall kunna bestämma över valet mellan olika alternativ inom barnomsorg, sjukvård, skola, äldreomsorg och mycket mera utan om att den offentliga makten skall tillhandahålla detta, vad är då den egna makten som ni vill se till att människor själva skall ha? Vad innebär det som Marita Ulvskog säger när hon talar om ett "levande medborgarskap", nämligen att beslut skall ligga så nära som möjligt? De skall alltså ligga nära, men inte hos. Det är den socialdemokratiska regeringens analys av det svenska samhället och det är en politik som verkar för ökad segregation och maktlöshet.
Herr talman! Denna debatt illustrerar vad jag tror att vi på förhand visste, nämligen att det är ett gigantiskt avstånd mellan den moderata och den socialdemokratiska synen på frihets och valfrihetsfrågorna. Vi talar för en valfrihet för alla, åtminstone för så många som möjligt, medan Moderaterna har ett mera begränsat perspektiv. Gunnar Hökmark tyckte sig utifrån debatten så här långt ha sett något nytt här. Det skulle ha blivit en tydligare bild av vad Socialdemokraterna menar med sitt tal om egenmakt. Jag tycker att det är väldigt konstigt, eftersom Gunnar Hökmark säkerligen mycket intensivt har följt diskussionen om egenmakt inom socialdemokratin. SSU-kongressen i somras skrev, och det tror jag att Gunnar Hökmark har läst, mycket tydligt att egenmakt handlar om rättvisa, om jämlikhet, om en offentlig verksamhet och om trygghetssystem. Detta är alltså inget nytt. Det är naturligtvis där som skillnaderna finns. När jag lyssnar på Gunnar Hökmark kan jag för ett ögonblick föreställa mig Newt Gingrich i talarstolen. Han brukar också tala om just den stora staten som förtrycker de små människorna. Men inte är det de små människorna som han talar för, och jag tror att inte heller Gunnar Hökmark gör det!

Herr talman! Viola Furubjelke har bett mig att beskriva skälen till den fördjupade finansiella krisen i det multilaterala systemet och vilka effekter jag bedömer att den kan få för det multilaterala utvecklingssamarbetet. Detta är en central fråga som regeringen för närvarande ägnar både tid och kraft åt. Under de senaste åren har det internationella biståndet minskat. I stor utsträckning är denna utveckling ett resultat av bristande betalningsförmåga. I flertalet stora givarländer har ökade ränteutgifter för statsskulden trängt ut andra budgetposter, både för de nationella välfärdsprogrammen och för det internationella utvecklingssamarbetet. Långt allvarligare är dock att betalningsviljan och betalningsdisciplinen är på väg att undermineras. Drastiska nedskärningar i bidrag från framför allt USA har aviserats. Detta agerande kan undergräva hela det multilaterala systemet genom den risk som uppstår för konkurrerande neddragningar från andra bidragsländer. FN-organisationerna väntas bli hårdast drabbade. Dessa organisationer har även tidigare som bekant haft svåra ekonomiska problem. Det nya är att även de multilaterala utvecklingsbankerna kan råka illa ut. Bankernas finansieringsmodell bygger ju på regelbundna påfyllningar och på att givarna delar på finansieringsbördan på ett rimligt sätt. Detta system har länge setts som en garant för stabilitet, men kan nu vändas till det motsatta när USA och andra givare tvekar och minskar sina bidrag. Det allvarliga är att krisen har brett ut sig och fördjupats samtidigt som behoven av internationella utvecklingsinsatser och multilateralt samarbete har ökat. Det gäller främst arbetet med fattigdomsbekämpning, ekonomisk anpassning och tillväxt samt en miljömässigt hållbar utveckling. Det gäller också flyktingfrågor, fredsbevarande och humanitära insatser. På alla dessa områden utför de internationella utvecklingsbankerna och FN viktiga uppgifter. Det är svårt, och ibland omöjligt, för andra aktörer att ersätta dem. Frågornas globala och gränsöverskridande karaktär förutsätter just multilateralt samarbete. Viola Furubjelke frågar vilka åtgärder regeringen vidtar för att motverka krisen på kort och lång sikt. Jag anser att krisens lösning och reformeringen av finansieringssystemet måste vara en del av ett bredare reformarbete. Sverige har länge varit ledande på reformområdet. Tillsammans med de övriga nordiska länderna har Sverige genomfört det nordiska FN projektet som resulterade i förbättrade styrformer inom FN:s biståndsverksamhet. Arbetet med att stärka FN har efter hand intensifierats och diskussioner förs inom en rad reformgrupper under FN:s generalförsamling. På kort sikt måste alla krafter mobiliseras för att övertyga den amerikanska kongressen om att USA behövs som en partner i det multilaterala samarbetet. Vi hoppas därför att omvärldens stöd till den amerikanska administrationens ansträngningar i någon mån bidrar till att den lyckas genomdriva rimliga budgetförslag på biståndsområdet i USA:s kongress. Regeringen har i många olika sammanhang tagit upp det hot mot det multilaterala samarbetet som de kraftiga amerikanska nedskärningarna innebär. Detta har skett i bilaterala samtal på olika nivåer med såväl företrädare för USA och andra länder som med företrädare för olika multilaterala organ. Dessutom har vi inom EU:s ram strävat efter att slå vakt om det multilaterala samarbetet. I samband med FN:s 50-årsjubileum i fjol underströk statsminister Ingvar Carlsson vikten av att alla medlemmar betalar sina bidrag till FN fullt ut och i tid. I det nordiska talet vid Världsbankens årsmöte i oktober i fjol betonade finansminister Göran Persson vikten av att USA lever upp till sina förpliktelser. Strax före jul fick vi veta att USA beslutat att inte bidra under det närmaste året till den elfte påfyllnaden av Världsbankens "mjuka fond" för de fattigaste länderna, dvs. till Internationella utvecklingsfonden . Vid det laget hade också bilden av nedskärningarna till FN:s fonder och program klarnat. Jag överlämnade då till USA:s ambassadör för vidare befordran till USA:s regering en promemoria som sammanfattar regeringens syn på och djupa oro över USA:s agerande. Även övriga EU-länder har tagit upp denna fråga med USA. Positivt är att vi under de senaste veckorna har fått vissa indikationer om en förändrad hållning i USA. Det är dock ännu för tidigt att dra några slutsatser av detta. Vi får avvakta den kommande budgetprocessen. På kort sikt måste vi också arbeta för ett fortsatt och förstärkt reformarbete. De nordiska biståndsministrarna beslutade i Helsingfors i slutet av januari att fortsätta de gemensamma ansträngningarna för att stärka, utveckla och effektivisera FN. Vi beslutade då att påbörja "Nordiska FN-projektet-96". Det skall som namnet antyder pågå under 1996 och bli en uppföljning av det tidigare framgångsrika nordiska FN projektet. EU-länderna har tillsammans i FN presenterat ett förslag till finansieringsformer när det gäller den reguljära budgeten. På initiativ av statsminister Ingvar Carlsson har vidare en särskild s.k. vängrupp bestående av stats och regeringschefer från 16 länder bildats. Syftet är att följa och verka som en katalysator för det fortsatta reformarbetet inom FN. Det avgörande är att man inom olika reformprocesser når konkreta resultat. På litet längre sikt måste vi finna nya vägar att finansiera FN och de internationella utvecklingsbankerna. Redan nu börjar vi se att nya finansieringsstrategier växer fram. För det första är det dags för de nya industriländerna att dela på finansieringsbördan i det multilaterala utvecklingssamarbetet. Vi ser redan nu tendenser till en bredare bas av givare. Allt fler länder når s.k. ilandsstatus och kan på sikt ge betydande tillskott till det multilaterala utvecklingssamarbetet. Några exempel: Inom Internationella jordbruksutvecklingsfonden står redan i dag u-länderna inklusive de oljeexporterande ländernas organisation, OPEC, för ca 25 % av bidragen. I den pågående förhandlingen om påfyllnad av IDA hittar man bland de nya givarna t.ex. Botswana. Vi har förstått att Sydkorea avser att öka sina bidrag till IDA. Vi hoppas nu också att Sydkorea kommer att öka sina bidrag till Asiatiska utvecklingsfonden. Politiskt tryck måste också utövas på de s.k. asiatiska tigrarna, bl.a. Malaysia, Taiwan och Singapore, att delta som nya givare till den internationella utvecklingsfonden och den asiatiska utvecklingsfonden. För det andra visar det sig att bidragen till vissa organisationer ökar från icke-statliga givare. Unicef - FN:s barnfond - får i dag 30 % av sin budget från nationella kommittéer. Efter USA och Sverige är t.ex. den tyska Unicef-kommittén den tredje största givaren. För det tredje har man börjat tillämpa s.k. mottagarfinansiering inom vissa organisationer, t.ex. inom UNDP - FN:s utvecklingsprogram. Detta innebär att mottagarländer med högre BNP betalar en del av kostnaden för framför allt det tekniska biståndet. I takt med ökande differentiering mellan u-länder vad gäller tillväxt och BNP-nivå torde mottagarfinansiering kunna ge allt större resurser. Inom utvecklingsbankerna är systemet institutionaliserat sedan länge genom differentierade lånevillkor. För det fjärde erbjuder självfinansiering, dvs. att organisationerna baserar sin verksamhet på återbetalning av tidigare krediter, en möjlighet. Även inom FN:s fackorgan finns möjligheter att öka självfinansieringen genom att öka avgiftsbeläggningen på tjänster. Som ett mer långsiktigt inslag i arbetet med att säkerställa finansieringen av FN och de multilaterala utvecklingsbankerna måste vi också identifiera och utveckla nya alternativa finansieringskällor.

Herr talman! Jag vill börja med att tacka statsrådet för det mycket utförliga svaret. Det är när det gäller analysen mycket nedslående, kanske värre än jag hade föreställt mig. Men jag är positivt inställd till regeringens agerande och till att så mycket ändå har gjorts. Tyvärr kan vi inte från Sverige - vare sig regeringen eller riksdagen - besluta över USA:s kongress, men vi kan ändå göra våra försök att övertyga USA om nödvändigheten av att man ställer upp. Att FN under lång tid har levt under knapphetens kalla stjärna är väl känt, men den ekonomiska kris som FN nu befinner sig i är värre än någonsin. Den berör både sekretariaten och FN:s fackorgan, och nu äventyrar den också de regionala utvecklingsbankerna. Att detta sker just nu, bara några månader efter det att FN:s 50-årsjubileum avslutats, står i oerhört bjärt kontrast till de lovord och den välvillighet som världens ledare uppvaktade FN med under 50 Den bristande betalningsdiciplin som nu demonstreras, där USA går i spetsen, är väldigt oroande, men den är inte den enda orsaken till att FN upplever en stor kris. Den andra är av mera positivt slag, nämligen att FN:s uppgifter genom alla åtaganden och höga ambitionsnivåer i alla dessa världskonferenser som vi har sett under senare år ställer krav på långt mer resurser än FN har tillgång till. För att vi skall få ett grepp om hur skuldsituationen och bristerna i FN:s budget ser ut kan jag nämna att medlemsländernas totala skuld till FN uppgår till 3,3 miljarder. Av denna äger USA 1,2 miljarder, fördelat på den reguljära budgeten och fredsbevarande operationer. FN:s hela reguljära budget är på 1,3 miljarder US-dollar. Därav har USA en andel på 25 %, som utgör ungefär 315 miljoner US-dollar. Denna skuld har man konsekvent låtit bli att betala under många år. Nu inställer man kanske också betalningarna till Utvecklingsbanken. Man har annonserat att man tänker reducera sina bidrag till fackorganen kraftigt. Det är naturligtvis mycket bekymmersamt för hela det multilaterala samarbetet och för FN som organisation. I sekretariatet har man en litet speciell tradition som man går igenom i stort sett varje morgon. När man gör sin morgongenomgång brukar en av FN:s talesmän rapportera vilka länder som har betalat sin avgift fullt ut. Den 14 februari, för ungefär en vecka sedan, sade generalsekreterarens talesman som då var Ahmed Fawzi följande: Jag har tyvärr ingen att lyfta på hatten för i dag. Ingen ytterligare medlem har betalat i dag. Det innebär att endast 30 medlemsstater har betalat sin fulla avgift hittills. Nästa dag, den 15, lyfte han på hatten för San dollar. Man blev då den trettioförste betalaren. Detta tycker jag illusterar mycket tydligt hur FN lever ur hand i mun hela tiden, och hur verkligt angelägna och långsiktiga planeringsområden kommer till korta. Jag välkomnar att det sannolikt blir ett nytt nordiskt FN-projekt. Det är nödvändigt med en reformering och en effektivisering av FN, men det är inte så som många gärna vill påstå, dvs. att FN drar på en övertung byråkrati och alltför många anställda. Den kris som FN nu befinner sig i innebär att generalsekreteraren har varslat ungefär 1 000 personer. Det är egentligen uppemot 1 100, men ungefär 10 % av dem som arbetar i FN-sekretariaten skulle få sluta med ganska omedelbar verkan om ingenting mycket radikalt händer på den ekonomiska fronten. Vid utgången av detta år har FN inga kontanta medel alls kvar enligt den senaste rapporteringen. Såvitt jag förstår innebär en sådan likviditetskris konkurs. Detta kan medlemsstaterna bara inte åse. Jag vill ställa en fråga till statsrådet. Utöver de insatser som har gjorts skulle vi kanske kunna tänka oss ytterligare påtryckningar på USA. Jag vet inte vad promemorian innehåller. I dag innehar USA ungefär 50 % av tjänsterna inom FN-sekretariatet. Man har topposterna i Unicef, UNDP och i Världsbanken. Det skall ses som en kompensation för att USA betalar en så stor andel av FN:s budget. Men när USA nu inte betalar innebär det de facto att man ger mest makt till den som betalar minst. Detta borde USA kanske vara känsligt för om vi aktivt krävde ett större inflytande som ett av de länder som faktiskt betalar i tid och fullt ut. Sverige och andra betalande medlemmar skall ha mera inflytande? Hur ställer sig regeringen på kort sikt till att föreslå en justering i bidragsskalorna så att USA:s andel inte blir så stor, dvs. att göra FN mindre beroende av USA?
Herr talman! Jag välkomnar att dessa frågeställningar kommer upp i riksdagen, och jag tycker att det är ett utförligt och bra svar som har kommit från regeringens sida. Jag skall inte upprepa de frågeställningar eller den bakgrundsbeskrivning som både finns i svaret och i Viola Furubjelkes anförande. Jag skall koncentrera mig kring några ytterligare frågeställningar som jag ändå inte tycker har blivit belysta i det utförliga svaret. Jag vill också inledningsvis säga att jag välkomnar att regeringen tar så allvarligt på dessa frågor och att det är centrala frågor för regeringen, och likaså att man nu kommer att gå in i ett nytt nordiskt FN projekt. Det tidigare var som bekant en stor framgång med bra och konkreta förslag. Jag tror att det är väldigt värdefullt att vi lägger tonvikt vid det nordiska samarbetet och inte i och med EU-medlemskapet enbart koncentrerar oss på EU-samarbete. Jag tycker att det har funnits en sådan tendens i FN-arbetet, så det här blir en bra motvikt. De ytterligare frågor jag skulle vilja ställa rör USA:s roll. Vi har varit inne på några sätt att påverka USA. Jag vill också ta upp den uppgift som har kommit ut från Parismötet i förra veckan, där det fanns förslag om att USA skulle förlora sin röst i IDA under ett år till dess att man hade betalat. Jag har förstått att det var ett preliminärt beslut eller ett förslag till beslut, och att det skall tas upp i Tokyo igen nu i mars. Jag undrar naturligtvis hur den svenska regeringen har ställt sig och hur ni tänker agera i Tokyo. Vidare, vad gäller USA, nämnde Viola Furubjelke exemplet med tjänster inom FN-systemet, som är en möjlighet. En annan som har framförts är möjligheten att flytta FN:s huvudkvarter från New York. Varför måste det ligga just i New York? Världen är stor. Möjligheten har framförts, men jag vet inte hur seriöst det är och i vilken mån man kan fundera på något sådant. Till slut, herr talman, skulle jag vilja återkomma till det som Pierre Schori tar upp på slutet, nämligen nya finansieringskällor. Vi har tidigare med intresse i riksdagen följt frågan om nya möjligheter till inkomster, t.ex. avgift på finansiella transaktioner såsom flygbiljetter. I svaret står nu att det behövs ytterligare forskning och analys. Det är vad riksdagen också har sagt på det området. Hur långt har det kommit? Det är ju inte helt nya förslag. De har funnits i över ett år. Hur lång beredningstid beräknar man från regeringens sida? När kan vi alltså se konkreta analyser av om det är möjligt att genomföra? Vad gäller det långsiktiga arbetet vill jag säga att det har förts en diskussion om att sälja guldreserven inom Internationella valutafonden. Jag frågade själv Göran Persson om detta för ungefär ett år sedan. Då var frågan för tidigt väckt. Sedan har vi tagit upp den igen, och då uppfattades det som om den var för sent väckt. Men jag vet att den fortfarande finns med i diskussionen som ett sätt att föra in ytterligare medel till de mest skulddrabbade länderna för att få ordning på ekonomin inom IMF och stärka de fattigaste länderna. Hur ligger det till med de frågorna? Vad gör man från regeringens sida?
Herr talman! Det är en mycket viktig diskussion vi för. Det multilaterala biståndet är kanske det mest effektiva när det gäller fattigdomsbekämpningen och därmed skyddet för både utveckling och säkerhet i framtiden. Just Bretton Woods-institutionerna har visat sig vara utomordentligt effektiva när det gäller att byta bistånd mot framsteg och också när det gäller att informera om verksamheten och att ha utvärderingsfunktioner som fungerar på ett utmärkt sätt. De har ibland använts som något slags syndabockar när man i u-länder har skolat försöka förklara impopulära men nödvändiga reformer i strukturomvandlingen, men jag tror att man måste säga att det är en väldigt positiv insats som har gjorts med tanke på det resultat man har fått med den nya inriktningen på framför allt Världsbanken och IDA. Därför är det viktigt att som Viola Furubjelke ta upp den här frågan och den här diskussionen. Det är alldeles uppenbart att det är angeläget att vi kan få en reformering av FN som gör att det känns angeläget för hela världen, såväl för medborgarna i USA som för många av de länder som egentligen borde ta ett större ansvar för FN och FN:s verksamhet framöver. Initialt finns ingen annan väg än den som biståndsministern har pekat på. Man måste försöka få USA att ta ett större engagemang än vad det har hotat med att ta under senare tid. Men på sikt är det naturligtvis nödvändigt att man framför allt engagerar de länder som har tagit steget över till i-landsstatus - detta gäller inte minst de länder där det ekonomiska undret har skett i Stilla havs-Asien - och får dem att ta ett större ansvar för FN och FN:s finansiering men också för biståndsverksamheten. Där har man utan tvekan legat efter när det gäller att pressa på. Det som gäller ökade krav på självfinansiering i det skriftliga svaret vill jag hålla med om. Jag tror att det är rimligt att länderna efterhand som de utvecklas och får en bättre ekonomi också skall betala av en del av den skuldsättning till de här institutionerna som de har åtagit sig. Däremot tror jag att man skall vara mycket försiktig - och jag tycker att det skrivna svaret antyder en försiktighet - när det gäller Tobin-skatten, dvs. skatten på kapitalet. Kapitalet är ju nödvändigt för u-ländernas utveckling, och en skatt på en halv procent skulle vara lika stor för Vietnam som hela det svenska Vietnambiståndet. Vi brukar ju här i Sverige använda skatten för att begränsa tillgången på saker och ting. Vi höjer skatten på tobak och alkohol för att få folk att använda mindre tobak och alkohol och för att få mindre tobak och alkohol i samhället. Belägger man denna typ av kapitalrörelser med skatt får det naturligtvis samma effekt för u-ländernas kapitalförsörjning. Jag tror att det finns anledning att fundera mer än en gång innan man kastar sig över den typen av lösningar.
Herr talman! Det här är en viktig debatt, därför att i värsta fall, om de här tendenserna fortsätter, kan vi snart få uppleva inte bara FN:s konkurs utan också FN:s sammanbrott. Därför är jag glad för att vi delar denna starka oro och för att debattörerna också önskar att Sverige är fortsatt aktivt. Vi har exempel på FN:s förödmjukelse, och det är när inför krisen i f.d. Jugoslavien FN:s blå hjälmar tvingades av och man fick sätta hjälmar på en annan styrka i stället därför att FN helt enkelt inte hade råd. Den här finansieringskrisen är djupare och allvarligare än någonsin tidigare. Det egendomliga är att USA ju var med och tog initiativ till att bygga upp hela det multilaterala systemet. Nu verkar det som om det skulle kunna vara med om att låta systemet brytas ned. Vi har olika aktiviteter som vi vill engagera oss i. Det är tal om justering av bidrag. Med anledning av Viola Furubjelkes fråga kan jag säga att EU nu har lagt ett förslag - för övrigt ett gammalt Palmeförslag från 1985 - om att man inte bör vara så beroende av en enda eller några stora bidragsgivare, som i det här fallet USA som står för 25 % av budgeten. När det uppstår en sviktande betalningsvilja skakar då hela systemet. Vi måste fortsätta driva den linjen. Jag blev också tillfrågad om vilka sanktioner man skulle kunna vidta om detta fortsätter. Jag vill börja med att säga att vi hoppas att det inte blir tal om några sanktioner mot dem som sviktar i betalning. Vi hoppas i stället att de tar sitt förnuft till fånga. Det gäller framför allt den amerikanska kongressen. I det papper som jag överlämnat till den amerikanska ambassadören speglade jag den debatt som finns inom EU och på andra håll och som Sverige ställer sig bakom, nämligen debatten om vad det skulle kunna bli för typ av sanktioner för dem som inte lever upp till sina åtaganden gentemot FN. Ett exempel är att lägre bidrag måste medföra lägre representation. En oproportionellt hög andel av de drabbade internationella organen har i dag amerikanska chefer. Man kan verkligen ifrågasätta denna överrepresentation i det här läget. Vi har också något väldigt viktigt, nämligen upphandlingsrestriktioner. De länder som inte betalar in till de multilaterala biståndsorganisationerna bör rimligen inte heller få vara med och tävla om upphandlingskontrakten som är stora i de här sammanhangen. Där kan man också tänka sig att införa restriktioner. Sverige driver den här linjen inom ramen för påfyllnaden av IDA. Det är riktigt att man också har talat om att ifrågasätta att olika FN-institutioner skall ligga i USA. Det gäller kanske inte FN-högkvarteret självt, därför att borgmästeriet och de lokala politikerna i New York är väldigt angelägna om att ha kvar FN där, men det kan gälla vissa FN-organ som t.ex. UNDP. Jag understryker igen att vi inte önskar att sådana här sanktioner kommer till. Vi behöver USA i det multilaterala samarbetet. Men det här är den typ av sanktioner som diskuteras. Behoven i världen är enorma. Om man tittar på de beräkningar som gjorts av olika internationella konferenser - miljökonferensen, befolkningskonferensen osv. - är de årliga behoven ungefär 300 miljarder dollar för att situationen inte skall bli sämre för människorna och för att nöden inte skall öka. Dessa 300 miljarder dollar kan jämföras med det internationella biståndet som uppgår till endast 50-60 miljarder dollar. När det gäller alternativa finansieringskällor är det riktigt att också exempelvis Kommissionen för global samverkan, som Ingvar Carlsson leder tillsammans med Shridath Ramphal, diskuterade en avgift på finansiella transaktioner och på flygbiljetter. Argumentationen för det var att de finansiella transaktionerna utnyttjar det internationella systemet liksom flygbolagen gör genom flygledningssystem m.m. Genom en modest, mycket låg avgift skulle man kunna få in lika mycket pengar som det totala biståndsflödet i världen och därigenom stärka FN. Men det är som Bertil Persson säger: Det är ett system som i så fall inte får slå snett så att det drabbar u-länderna. Därför behövs det forskning och opinionsbildning. Sverige har givit ett bidrag till UNDP att utreda denna fråga, och denna utredning pågår nu. Jag anser att denna fråga måste upp på bordet även om den går emot nyliberal ideologi mot något slags internationell beskattning på den här typen av tjänster. Sverige kommer att fortsätta att mycket aktivt driva frågor tillsammans med de nordiska länderna när det gäller reformarbetet och i övrigt när det gäller att stärka FN och att påverka dem som inte just i dag är med och betalar fullt ut som de skall enligt internationella överenskommelser och förpliktelser.
Herr talman! Jag håller fullständigt med statsrådet om att det vore väldigt olyckligt om USA skulle mäla sitt utträde ur FN. Det kan ju hända av andra skäl än att USA inte betalar och så att säga blir utstraffat. Det finns sådana tendenser i den amerikanska politiken i dag. Det finns förespråkare för ett isolationistiskt USA och för att stödet till FN inte har någon plats i det amerikanska systemet. Men vi får verkligen hoppas att det inte inträffar. Världsorganisationen skulle förlora oerhört mycket legitimitet om USA inte fanns med där. Alla strävanden måste gå ut på att övertyga USA om att det alltjämt måste spela en aktiv roll och ta sitt ansvar inom världsorganisationen. När det gäller frågan om finansieringen av FN arbetet utgår jag från att man på sikt får till stånd ett mindre beroende av USA och att man i stället genom justerade bidragsskalor och andra alternativa finansieringskällor kan bygga upp FN:s ekonomi. Det är dit vi vill sträva. Jag uppfattar statsrådet så, att frågan om en global skatt just nu är under utredning. Men är vi från svensk sida med i detta utredningsarbete? Jag har en känsla av att vi förhåller oss ganska passiva. Vi har lagt uppdraget på UNDP, men skulle vi inte också själva, vid sidan av, kunna göra egna studier på området? Kanske ännu mer attraktivt är förslaget om avgift på internationella kommunikationer. Det gäller såväl flygbiljetter som utnyttjandet av radiovågor och andra gemensamma tillgångar som vi har i världen. Det är väldigt viktigt, tror jag, att det här inte dröjer alltför länge och att det inte får karaktären av en vision, vars genomförande ligger långt fram i tiden. Jag skulle också vilja ställa en fråga när det gäller de förslag till reformering av FN-systemet som Carlsson-Ramphal-kommissionen föreslår: I vilken utsträckning har den svenska FN-delegationen fått instruktion att driva dessa frågor? Jag uppfattade att det finns någon oklarhet där. I alla fall under höstens generalförsamling framgick det inte med någon större tydlighet att det var det som var uppdraget. Det är klart att kommissionens rapport är en kompromiss. Det är 28 ledare som har arbetat med den, så det kanske inte är rent svenska ståndpunkter. Men i många frågor borde detta komma till uttryck i den svenska FN-politiken.
Herr talman! Nej, självklart är det inte internationella sanktioner mot USA som någon av oss eftersträvar, utan det är att få med USA och att stärka FN. Men när nu situationen är så illa som den är måste man ändå diskutera. Jag har förstått att Pierre Schori har gjort det vid olika tillfällen. Det tycker jag är utmärkt. Men jag efterlyste konkreta svar, Pierre Schori. Jag fick inga sådana. Vad har vi gjort i Paris? Vad har svenska regeringen sagt där? Hur tänker man agera i Tokyo? Det finns konkreta förslag om att utesluta USA under ett år, beroende på att man inte har betalat sin andel. Jag skulle också vilja återgå till frågan om det långsiktiga perspektivet. Jag delar helt värderingen att de andra förslagen - som handlar om att länder som har en bättre ekonomi har ökad betalningsförmåga, om egenfinansiering, etc. - är bra på kort sikt, men jag undrar över det långsiktiga. Jag vill också påpeka att ett av de förslag som har lagts fram berörde Pierre Schori över huvud taget inte, det gällde guldreserven. Det tycker jag att det skulle vara viktigt att få ett svar på. Någon gång måste det vara rätt tid att lämna ett sådant svar. Till frågan om internationella valutatransaktioner och flygbiljetter. Jag frågade efter ett tidsperspektiv. Det måste finnas ett sådant upplägg när man har gett uppdraget till UNDP. Från riksdagens sida har vi klart gett det budet till regeringen, att det här är ett utredningsuppdrag. Vissa av oss vill gå längre, men det gemensamma beslutet var ändå den här utredningen. Jag håller med Viola Furubjelke, jag tycker inte att instruktionen till svenska FN-delegationen har varit särskilt tydlig på den här punkten. Likaså kunde vi se att dessa frågor saknades helt i regeringens skrivelse i höstas. Men riksdagen tog upp dem på nytt. Jag menar att det är viktigt att skilja på de här förslagen. Det är inte säkert att man behöver ta alla i en klump. Förslaget om internationella valutatransaktioner kanske är betydligt svårare och har andra bieffekter, som de Bertil Persson var inne på, än exempelvis förslaget om avgift på flygbiljetter. Det är inte vår sak att fråga ut varandra, men jag kan inte låta bli att vända mig till Moderaterna också, eftersom man just har lyft fram att detta skulle drabba ett fattigt land som Vietnam på det här viset. Vad finns det för belägg för det? Varför skulle det få just de effekterna? Jag har inte kunnat återfinna vad man från Moderaternas sida faktiskt åberopar när man hävdar detta. Jag tycker alltså att utredningen måste fortsätta på det här området och efterlyser fortfarande en konkret tidsplan.
Herr talman! Jag tycker också att det är bra att vi får de här frågorna utredda. Det är alldeles uppenbart att om man har en beskattning på kapitalflöden, och u-länderna behöver stora kapitalflöden, så blir det beskattning på de kapitalflödena var den skatten än betalas och detta kommer att bli en kostnad för de länder som drabbas. Sedan kan man göra olika värderingar av det. Jag är alltid väldigt skeptisk till uppfinningsrikedomen när det gäller beskattningar. Jag tror dessutom att det är mycket svårt att få en internationell förståelse och enighet, att få alla länder att ställa upp på den här typen av beskattning. Det brukar i regel vara så att hälften av länderna vinner och hälften av länderna förlorar på den här typen av beskattningar. Sedan får man aldrig någon enighet i internationella fora. Jag tror att det är viktigt att få bättre motivation hos de länder som deltar i påfyllnadsförhandlingarna. Jag tror också att det finns anledning att diskutera fördelningsnycklarna i FN. De är faktiskt ganska ålderstigna och tar inte särskilt stor hänsyn till den förändring som har skett i världsekonomin. Vi har de stora aktörer som för närvarande finns i världen, och det är på det ekonomiska området USA, EU och Japan. Men vi har också Stilla havs-Asiens länder, som förvisso inte betalar så mycket som skulle vara motiverat i deras situation. Det tar tid att bygga upp ett större deltagande därifrån. Men jag tror att det är viktigt att bedriva ett arbete för att få fram fördelningsnycklar som på ett riktigare sätt svarar mot den nya situationen och att vi driver ett ökat engagemang för FN från fler länder, vilket biståndsministern har påpekat i sitt svar. Jag tror att det är mycket viktigt att stötta detta på olika sätt.
Herr talman! Jag tror av vad som har framgått här att vi är eniga i nästan allt. Möjligtvis har Bertil Persson en annan syn på beskattningen i allmänhet. Men det är det vi skall utreda, för jag tror faktiskt att det här är den enda chansen att få ordentligt tilltagna medel på en kontinuerlig basis. När det gäller instruktionen till FN-delegationen om Carlsson-Ramphal-kommissionen är det möjligt att det förhåller sig som har sagts här. Jag har inte så här på stående fot någon kommentar till det. Jag skall titta på detta. Det är helt klart att det den kommissionen i sina grunddrag står för, står den svenska regeringen bakom. FN-delegationen skall verka för dess slutsatser. Det är så. Det skall vi titta på. När det gäller UNDP-utredningen skall man veta att bara att undersöka förutsättningarna eller möjligheterna för en global beskattning är någonting som skär rakt in i det förbjudna, i det mest heliga i marknadsekonomin egentligen. Därför har det varit mycket svårt att ens få i gång en utredning tidigare. Jag har fullt förtroende för UNDP-kommittén som har tillsatt arbetsgrupper. De kom till Stockholm för att diskutera det här och för att begära medel, därför att de inte har fått det på annat håll. Jag delar gärna med mig av de direktiv, den arbetsbeskrivning, som de har, så att ni kan få se på detta. Jag har alltså fullt förtroende. Det är ingen mening att vi själva tillsätter någon egen utredning vid sidan om. Vi skulle bara få ta in konsulter. De bästa experterna och sakkunskapen finns inom UNDP. Sedan kommer vi till IDA-möte, Tokyo-möte, skulder, m.m. På IDA-mötet i Paris pågår förhandlingar, och inga beslut är ännu fattade. Man har sagt preliminärt att för det kommande året, 1996 99, och då hoppas man att få med USA. Men det är inte så klokt, tror jag, att gå ut och hota med den stora påken hela tiden. Det är valår i USA, och man får nog använda sig av diplomatiska medel och god övertygelse, så att säga. Det finns alltså en pledge. USA:s kongress förväntas diskutera det här den 10 mars. Inför det pågår många samtal. Det vara bara av tidsskäl som jag inte svarade på frågan om guldet. Det pågår alltså ett omfattande arbete inom IMF och Världsbanken när det gäller de multilaterala skulderna. Det finns olika förslag till lösningar för att lätta på skulden. Ett förslag som lanserats är det här med guldet. Man väntar sig nu att detta skall diskuteras vid aprilmötet i utvecklingskommittén. Att sälja guldet var och är fortfarande en levande fråga. Men det finns ingen enighet kring den här åtgärden ännu, inte ens i den nordiska kretsen. Vi vill gärna komma fram till en lösning där vi åtminstone på nordisk basis kan ha en gemensam linje. Det är allt jag kan säga om guldet just nu. Men kom ihåg att det här rör sig om en enorm krissituation. Den kräver också mycket radikala åtgärder och förändringar. Det tar litet tid, men vi arbetar aktivt på detta. Jag räknar med att vi har riksdagens stöd.
Herr talman! Jag vill bara avslutningsvis tacka för att vi har fått den här debatten. Det känns bra att vi i stora drag är överens om nödvändigheten av att öka takten när det gäller att finna en långsiktig och hållbar finansiering av FN-systemet och det multilaterala utvecklingssamarbetet. Jag måste säga att jag är litet tagen på sängen av att situationen är så allvarlig. Det är vi säkert alla. Det känns väldigt akut och omskakande. Eftersom Sverige har ett sådant starkt engagemang i FN och framgent förväntas öka det engagemanget genom en plats i säkerhetsrådet - förhoppningsvis - tycker jag att det skulle vara bra om Sveriges riksdag kontinuerligt hölls informerad om situationen inom FN-systemet. Jag vill därför be statsrådet att vi litet längre fram i vår, innan vi skiljs för sommaren, får information om hur läget har utvecklats inom FN-systemet. Jag tycker det är mycket angeläget att vi får ta del av den här informationen och kan verka på våra olika arenor när vi träffar kolleger från andra länder för att öka förståelsen för att engagera sig i FN:s långsiktiga finansiering.
Herr talman! Med benägen medverkan från talmannen och talmanskonferensen återkommer jag gärna med en fyllig information i slutet av kammarens sammanträde i vår.

Herr talman! Jag börjar med att tacka statsrådet för ett fylligt och i viss mån uttömmande svar på min interpellation. Jag är fullt nöjd med svaret på åtminstone varannan fråga. Krigsmaterielexporten har länge varit ett kärt debattämne både inom socialdemokratin och i denna kammare. Jag fullföljer nu den traditionen med att aktualisera ett antal partikongressbeslut som jag anser bör vara vägledande för regeringen. Jag instämmer samtidigt i statsrådets inledande konstaterande att regelverkets utformning och tillämpning genomförs i brett parlamentariskt samförstånd. Det har ju också varit en av avsikterna med bl.a. de förändringar av den rådgivande nämnden som gjort att alla parter numera företräds där. Det är viktigt. Svaret på min första fråga gläder mig speciellt, eftersom statsrådet ansluter sig till intentionerna bakom den formulering som antagits av den socialdemokratiska partikongressen när det gäller tillämpningen av MR-kriteriet. Jag tolkar det som att regeringen därmed slår fast att Sverige inte skall exportera till en stat som undertrycker mänskliga rättigheter. Jag hoppas att det är en korrekt tolkning. När det gäller den tredje frågan är jag däremot osäker på vad som menas med svaret. Min fråga gällde exportreglerna för s.k. övrig krigsmateriel. Partikongressen har uttalat att ingen militär materiel med svenskt ursprung skall kunna säljas till stat som befinner sig i eller befaras komma i väpnad konflikt inom eller utom landet. Ändå kan jag inte tolka svaret som annat än ett godkännande av att bandvagnar, spaningsradar och annan övrig krigsmateriel kan exporteras till länder i dessa situationer.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 Därför blir min följdfråga: Skall Sverige tillåta export av övrig krigsmateriel som bandvagnar och spaningsradar till länder som befaras komma i väpnad konflikt inom eller utom landet? Det kortfattade svaret på min femte fråga, huruvida en utredning skall tillsättas, förbryllar mig något. Partikongressen har beslutat att det socialdemokratiska partiet aktivt skall arbeta för en skärpning av den svenska vapenexportlagstiftningen. Vid något tillfälle har jag hört att Ingvar Carlsson har nämnt något om den förestående utredningen. Nu blir svaret ett diffust: "Det är inte aktuellt." Vad menas med det? Är det ett nej, eller är det inte aktuellt just nu, med tanke på en förestående regeringsombildning? Om det är ett nej undrar jag varför. Mitt syfte med denna interpellation är att följa upp partikongressens beslut, som var mycket bra. Vi hade en bra diskussion där, och de beslut som då fattades bör, anser åtminstone jag, vara vägledande för regeringens dagliga hantering av krigsmaterielfrågorna. Jag vill försäkra mig om att även ansvarigt statsråd delar den uppfattningen.
Herr talman! Jag tycker att det är mycket bra att Tomas Eneroth har framställt den här interpellationen, eftersom det är av synnerlig vikt att vi i riksdagen tar upp och diskuterar frågor som rör krigsmaterielexport med regeringen. Det har, som vi väl känner till, funnits en oerhört stor oro bland människor i vårt land för att Sveriges restriktiva linje - som av många av oss uppfattas som inte tillräckligt restriktiv - var på väg att luckras upp. Jag tycker att det här svaret visar att man från regeringens sida i stort sett vill ha en restriktiv linje. Jag skall inte gå in på en stor och övergripande debatt om detta, utan jag skall nöja mig med att ta upp några av de frågor som Tomas Eneroth har ställt. Jag vill framför allt komma in på den tredje frågan, om export av övrig krigsmateriel. Jag tycker att det är mycket anmärkningsvärt att man gör uppdelningen mellan krigsmateriel för strid och övrig krigsmateriel, eftersom vi vet att det mesta av det som ingår i övrig krigsmateriel är sådant att det kan användas och komma till god användning i en krigssituation. Tomas Eneroth tog upp exempelvis bandvagnar. Det gäller också kikarsikten och andra typer av utrustning. Jag kan ta ett för mig näraliggande exempel. Man har diskuterat eventuell försäljning av bandvagnar till Colombia. Man kan då säga att Colombia inte befinner sig i regelrätt krig med en yttre fiende. Däremot är det inre tillståndet mycket oroligt, med ett förtryck av mänskliga rättigheter. Det förutsätter att bandvagnar i Colombia naturligtvis skulle kunna användas - avsikten är ju att de skall användas av försvarsmakten. Jag undrar då: Varför ställer man inte samma stränga krav där det finns en befogad oro för att mänskliga rättigheter förtrycks? Jag skulle också vilja ta upp den fjärde frågan, om riktlinjerna för krigsmaterielexport borde lagfästas. Jag vill instämma med Tomas Eneroth. Jag vill också upplysa om något som inte framgår av svaret. När vi hade frågan uppe i utrikesutskottet fanns det en reservation. Utrikesutskottet var inte enigt på denna punkt, utan Vänsterpartiet, Folkpartiet och Miljöpartiet hade en reservation där vi ansåg att just detta skulle vara befogat. Till slut ställdes frågan om en utredning. Jag ser med spänning fram mot nästa anförande av Jan Nygren, om han då kommer att tala om hur vi skall tolka svaret. Är det just nu som det inte är aktuellt? Kan det komma en utredning senare? Jag vill instämma med Tomas Eneroth att det finns en rad frågor som skulle behöva utredas ytterligare. Något som inte finns med i interpellationen eller i Tomas Eneroths anförande gäller exempelvis följdleveranser, där vi är många som har hävdat att det bör vara samma regler för export av krigsmateriel som är följdleveranser och för det som är nya leveranser. Det finns också en rad andra frågor. Jag vill instämma i att det vore mycket betydelsefullt att få en sådan utredning till stånd, om alla de frågetecken som fortfarande finns på det här området.
Herr talman! Statsrådet Nygren påpekar i inledningen i svaret en allmän sak som han vill framhålla, och det är: "Den svenska krigsmaterielexporten är inget självändamål -." Jag tycker att det är ett konstigt påpekande i den här debatten. Jag tycker snarare att man skulle behöva påpeka att krigsmaterielexport är i lag förbjuden, men dispenser kan ges. Riktlinjerna är klara och tydliga, säger statsrådet. Jag tycker inte det. Det gäller just att man inte får exportera dit där det förekommer omfattande och allvarliga kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller där länder är i kris och krig eller kan befaras komma i en sådan situation. Hur kan man ha dessa riktlinjer och samtidigt hålla på med följdleveranser, som kan pågå i decennier, i 30, 40 eller 50 år? Hur kan man följa dessa riktlinjer? Varför säger man alltid bara halva sanningen när man får frågor om krigsmaterielexport? Då hör vi alltid: Nej, det sker ingen export till länder där detta pågår. Men man menar att man inte kommer att ge några nya tillstånd. Men att det pågår en leverans av vapen enligt tillstånd som tidigare har givits, kanske för 20, 30 eller 40 år sedan, glömmer man alltid bort att säga. Jag tycker att det är mycket allvarligt. Jag vill visa hur jag själv har blivit lurad att tro att man skall kunna bevilja export på något slags restriktivt sätt och tro att man vet vad som skall komma att hända. För 10-15 år sedan tyckte även jag att man skulle kunna exportera till neutrala stater i Europa, och då tänkte vi på Norden och Jugoslavien. Vi ser nu vad som har hänt i Jugoslavien - något som vi aldrig någonsin hade kunnat föreställa oss. Man kan alltså inte förutse, decennier i förväg, vilka länder som kommer att hamna i väpnade konflikter. Därför borde det vara samma regler för vapenexport när det gäller följdleveranser och när det gäller nya leveranser. Det är inte tillfredsställande att vi kan hävda att vi inte exporterar till länder där det kan bli konflikter och ha kvar detta att följdleveranser inte prövas på samma sätt. Finns det några planer på att ändra reglerna så att man kan ompröva? Eller är det verkligen så, som jag har hört sägas när jag har försökt diskutera detta, att om vi skulle ha det kravet eller den restriktionen när vi lägger offerter från svensk vapenindustri skulle vi aldrig få några order? Måste man verkligen köpa grisen i säcken och bedöma ett lands situation just när tillståndet ges och sedan följa det vapensystemet under hela dess livslängd? Vi är inte ärliga i den här debatten om vi hävdar att vi följer vissa kriterier när det sker på det här sättet.

Herr talman! Jag tackar ånyo för svaret. Förvisso kan man hänvisa till att en debatt bör föras vid partikongressen. Det skall den säkert vid nästa ordinarie partikongress. Det är viktigt att vi för en intern debatt inom socialdemokratin. Men i väntan på den stunden bör ändå de kongressbeslut som jag var med och fattade 1993 vara vägledande för en socialdemokratisk regering. Det ansvariga statsrådet hänvisar till att vi har den lagstiftning vi har. Jag tycker att jag har påvisat att den lagstiftning vi har i dag strider mot de beslut vi fattade på en partikongress. Det talar ytterligare för behovet av en utredning och översyn. Det var också det som partikongressen krävde.

Det borde i allra högsta grad vara aktuellt.
Herr talman! När det gäller om de här frågorna mest lämpar sig för en socialdemokratisk partikongress eller inte, vill jag säga att det tycker jag inte. Jag tycker att det är synnerligen viktigt att detta diskuteras i riksdagen. Vi från andra partier är inte alls ointresserade av vad som händer på en socialdemokratisk partikongress. Intresset beror ju på att socialdemokratin är regeringsbärande. Socialdemokraterna kan förverkliga de idéer som framförs på en kongress. Därför är förväntningarna och kraven desto större. Vi andra har litet svårare att genomföra våra förslag, åtminstone i dagsläget. När det gäller hur man skall agera med den lagstiftning vi har är vi flera partier som anser att lagstiftningen är helt otillräcklig. Vi vill inte ha någon vapenexport över huvud taget. Vi accepterar dock de beslut som har tagits i riksdagen och att det finns möjlighet till dispenser. Men dispenserna måste vara mycket få. De har givits i en rad fall där de inte borde ha givits. Behovet av en utredning kvarstår. Vi har följdleveranser; det har flera av oss varit inne på. När det gäller EU-medlemskapet har vi diskussionen angående de gemensamma etiska reglerna. Hur skall vi agera där? Hur kan vi driva en gemensam nedrustning inom EU och få andra stater, som inte har den restriktiva lagstiftning som vi åtminstone har i botten i Sverige, att acceptera en sådan? De frågorna behöver belysas ytterligare. Jag hoppas att regeringen inte nöjer sig med att se lagstiftningen som den är i dag, utan kommer tillbaka med ett utredningsförslag för att ytterligare skärpa frågor som gäller vapenexporten.
Herr talman! Jag tar med glädje fasta på statsrådet Nygrens besked att det inte är så att det inte skulle vara möjligt att avbryta leveranser. Jag vill då bara fråga: Har det någon gång hänt att regeringen har stoppat följdleveranser på grund av att allvarliga och omfattande kränkningar av mänskliga rättigheter har skett?

Herr talman! Det har varit en bra diskussion och jag är tacksam för de klargörande svar jag har fått på ett par av mina frågor. Jag kan möjligtvis beklaga att statsrådet inte tillgodoser mitt önskemål om en utredning. Det får jag väl framföra vid andra tillfällen. Någon gång skall det säkert bli en utredning. Jag får hoppas att jag då har möjlighet att påverka. Jag tolkar ändå detta som att statsrådet anser att de beslut vi fattade på partikongressen om en restriktivare vapenexportpolitik är vägledande för den dagliga hanteringen av krigsmaterialexportärenden. Det är viktigt att få det klargjort. Det förs nästan dagligen en diskussion om enstaka exempel där man får uppfattningen att krigsmaterielfrågorna har liberaliserats. Jag hoppas att det inte är fallet under ett socialdemokratiskt regeringsinnehav. Jag hoppas att den kraftigt restriktivare hållning som partikongressen uttalat är vägledande för regeringens dagliga hantering. I övrigt tackar jag för en intressant debatt.

Fru talman! Maud Ekendahl har frågat mig vilka åtgärder jag är beredd att vidta i syfte att underlätta för polisen att bekämpa den pågående handeln med förfalskade körkort. Bakgrunden till frågan uppges vara en omfattande handel med förfalskade körkort från framför allt Ekendahl hänvisar till det allvarliga i detta men också till det än allvarligare i att människor kör bil utan kunskaper om de mest elementära trafikreglerna. Jag delar självfallet Maud Ekendahls bedömning i detta. Sverige tillåter att utländska körkort får användas under en viss begränsad tid i Sverige, förutsatt naturligtvis att de är giltiga i hemlandet. Bestämmelserna om utländska körkorts giltighet i Sverige har framför allt till syfte att underlätta för utländska förare att kunna vistas tillfälligt i Sverige - exempelvis under semesterresor - utan att behöva byta ut sina utländska körkort mot svenska. En utländsk turist som blir bestulen i Sverige på sitt körkort skall självklart också kunna göra en förlustanmälan hos polisen och därefter ha möjlighet att ta sig hem igen. Bestämmelserna gäller lika för alla utlänningar som vistas i Sverige utan att vara folkbokförda här. Ett sätt att förhindra bruket av falska körkort skulle kunna vara att förbjuda utländska körkort såsom giltiga förarbevis i Sverige. Det är dock ingen framkomlig väg bl.a. av det enkla skälet att det strider dels mot Sveriges skyldigheter som EU-medlem, dels mot andra åtaganden vi har gjort i internationella konventioner. Att vi saknar möjlighet att vid poliskontroll omedelbart kontrollera en persons utländska körkorts giltighet i hemlandet är tyvärr också en oundviklig följd av att vi inte har tillgång till andra länders körkortsregister. Sverige har dock relativt nyligen ändrat bestämmelserna om rätten till utbyte av utländska körkort. Tidigare kunde alla utländska körkort bytas ut mot ett svenskt körkort och betydande resurser lades ned för att utreda äkthet och giltighet av det utländska körkortet. Numera gäller för körkort från andra länder än EES-området att de inte gäller i Sverige om innehavaren är folkbokförd här sedan mer än ett år. Dessa körkort kan inte heller - med undantag av körkort utfärdade i Schweiz och Japan - bytas ut mot svenska körkort. I dag måste således en person som innehar ett utländskt körkort och som varit folkbokförd i Sverige mer än ett år bevisa sin lämplighet och kompetens som bilförare genom att avlägga svenskt förarprov. Att det är straffbart att bruka ett falskt körkort är en självklarhet. Som jag nyss sade gäller dock ett i hemlandet giltigt körkort i Sverige för den som inte är folkbokförd här. Asylsökande kan inte folkbokföras i Sverige, eftersom det inte kan anses att de vistas stadigvarande här innan de fått ett permanent uppehållstillstånd. Som vi alla vet kan utredningarna i asylärenden pågå under en relativt lång tid. Möjligen har vi här en förklaring till att det trots allt finns en "marknad" för falska utländska körkort. Att förkorta handläggningstiden i asylärenden är angeläget från en rad olika utgångspunkter, inte minst humanitära. Kortare handläggningstider skulle bl.a. också kunna leda till att den period under vilken det är tillåtet att köra med utländskt körkort avsevärt förkortas. Som Maud Ekendahl säkert förstår kan jag inte uttala mig om eller ha åsikter om hur domstolar värderar bevisning i enskilda fall. Jag tänker därför inte kommentera hennes uppgifter om att polisens utredningsarbete går trögt på grund av bevissvårigheter.
Fru talman! Jag vill börja med att tacka justitieminister Laila Freivalds för svaret. Min fråga till justitieministern angående förfalskade jugoslaviska körkort är en mycket angelägen sak, som berör polisen, åklagarna, tingsrätterna och inte minst de svenska invånarna. Det handlar om att flyktingar och invandrare erbjuds möjligheten att köpa förfalskade handlingar till ett rimligt pris. Man köper ett körkort utan att ha några som helst trafikkunskaper. I priset ingår även en historieberättelse, för att föraren inte skall avslöja brottet om polisen tar fast vederbörande i en kontroll. Körkorten trycks upp här i Sverige. Under hösten 1994 avslöjades ett tryckeri i Sala. Tryckaren erkände tillverkning av ca 5 000 körkortshandlingar. Den rätta siffran är säkert ca 10 000 handlingar, enligt utredare. Det finns med stor sannolikhet ytterligare 4-6 stycken tryckerier här i Sverige som ägnar sig åt den här typen av verksamhet. Endast ett fåtal personer har ställts inför rätta, och domarna har i de flesta fallen resulterat i högst 2 500 Eftersom tingsrätternas domar är milda verkar det som om åklagarna anser att det inte är så stor mening med att arbeta med de här fallen. Själv anser jag att den som har ett tillfälligt uppehållstillstånd och skaffar sig ett förfalskat körkort skall utvisas ur landet. Mellan 70 och 85 % av de körkort som har kontrollerats har visat sig vara förfalskade eller stulna. Man har ändrat namnuppgift och foto. Från polishåll uppskattar man att minst 20 000 upp till 50 000 falska handlingar just nu är i omlopp. Dessutom finns det klara indikationer på en inriktning att skaffa sig ett EU-körkort. Har man väl en sådan handling i handen är ordningen den, att EU körkortet automatiskt byts ut mot ett svenskt körkort. Att komma till rätta med dessa förfalskade handlingar är bara ett första led när det gäller icke lagliga gärningar. Bakom ridån uppenbarar sig andra saker, nämligen narkotika och vapensmuggling. Jag anser att vi politiker måste få upp ögonen och våga ta tag i den ohyggliga verksamhet som pågår. Svaret som jag tidigare har erhållit av justitieministern belyser inte alls min frågeställning. Självklart känns det ledsamt, fru talman, och därför tvingas jag fråga varför jag inte har fått svar på min fråga.
Fru talman! Jag måste säga att jag är en aning förvånad. Mitt svar grundade sig på den utredning som Rikspolisstyrelsen har gjort i den här frågan. Den heter Asylsökandes bil och körkortsinnehav, m.m. Det är Rikspolisstyrelsens rapport 1995:6, en kartläggning av problem jämte förslag till åtgärder. Detta tror jag är den grundligaste genomgång som polisen har gjort när det gäller den här typen av frågor och angränsande frågor. Det är en ganska gedigen genomgång av hela problematiken. Den är ganska komplicerad och innehåller många olika områden. Den här rapporten innehåller förslag till åtgärder. I någon utsträckning har de att göra med det arbete som bedrivs inom regeringskansliet, framför allt inom Kommunikationsdepartementet och Finansdepartementet. Merparten av förslagen riktar sig till polismyndigheterna själva: att effektivisera sitt arbetssätt, hitta nya metoder, utnyttja de medel som finns på olika sätt för att komma till rätta med problemet. Jag föreslår att Maud Ekendahl studerar rapporten, och om mitt svar inte var till fyllest hoppas jag att Rikspolisstyrelsens svar är det.
Fru talman! Den rapport som justitieministern talar om tar ju ändå inte upp det problem som jag belyser i dag. Med tanke på att justitieministern tydligen inte har givit sig möjlighet att tränga in i problemet vill jag överlämna två PM, en från Polismyndigheten i Malmö som är daterad den 8 februari 1996 och en från en utredare som just nu arbetar med förfalskade körkort och som har arbetat med härvan med Salatryckeriet. Jag vill betona att polisen inte känner att den har stöd i detta arbete, men det är precis det den behöver. Det stöd det här handlar om är naturligtvis pengar, justitieministern, och jag vet att det är svårt att be om pengar hur som helst. Min fråga är: Kan man inte tänka sig att ta ur den allmänna arvsfonden och starta ett stort riktat utredningsprojekt för att man skall kunna sätta in riktigt kraftfulla åtgärder? Det gäller ju att få stopp på den här verksamheten innan det går för långt. Då kanske det är helt omöjligt. Justitieministern glömde också svara på min andra fråga. Om man har skaffat sig falska handlingar och har tillfälligt uppehållstillstånd, är det då inte rimligt att man skall utvisas från landet?
Fru talman! Jag tackar Maud Ekendahl för de ytterligare PM som tillsammans med Rikspolisstyrelsens rapport belyser detta. Det finns ytterligare PM av detta slag som har producerats av polismyndigheterna i landet. Polismyndigheterna arbetar ju med den här problematiken. Påståendet att polisen inte skulle känna något stöd kändes först något förvirrande, men sedan fick jag ju klart för mig vad Maud Ekendahl syftade på, nämligen ekonomiskt stöd. Nu är det så, Maud Ekendahl, att polisen numera inte får öronmärkta pengar utan ramanslag. Det är polisen som prioriterar och använder sina resurser på det sätt man bedömer är bäst. Det som alltid förvånar mig när moderater talar om frågor som har med polisen att göra är att de alltid inskränker sig till att tala om nya pengar. Allmänna arvsfonden var ett nytt initiativ i den vägen. Aldrig hör jag något intresse för frågeställningen om hur polisen använder sina resurser. Det tycker jag är en mycket väsentligare fråga, och den arbetar jag med. I övrigt tror jag att polisen känner det stöd den behöver ha i form av att man tar del av dess erfarenheter och dess förslag till t.ex. lagändringar. När det gäller den här frågan har vare sig någon av de polismyndigheter vars PM Maud Ekendahl överlämnat till mig eller Rikspolisstyrelsen i sin rapport föreslagit några lagändringar som inte redan ingår i ett pågående lagstiftningsarbete. Vad gäller frågan om utvisning tror jag att Maud Ekendahl känner till att de reglerna ändrades ganska nyligen, vilket innebar en skärpning. Därutöver är det inte nu aktuellt att skärpa reglerna för utvisning. De är, skulle jag dessutom vilja tillägga, mycket stränga.
Fru talman! Tydligen är vi inte överens här, men jag känner starkt för den här frågan. Det är inte bara de förfalskade handlingarna det handlar om. Det handlar om att man när man använder ett körkort och inte har trafikkunskaper utsätter andra människor för fara. Vi vet ju hur folk kör på cykelbanor, mot rödljus m.m., och det är ju därför den här saken har uppenbarat sig: Man undrade varför det var så många människor från just f.d. Jugoslavien som körde på ett sådant sätt. Jag tycker att det är ledsamt att justitieministern anklagar mig som moderat för att Moderaterna hela tiden bara vill ha nya pengar. Vi har inte alls samma förslag på hur vi skall gå till väga, men givetvis vill vi ha ett starkt rättssamhälle, och därför prioriterar vi polisen och dess verksamhet i allra högsta grad. Jag vet att de medel som polisen kan få är begränsade, och därför hade jag själv hittat på att man skulle kunna rikta ett bidrag från Allmänna arvsfonden. Men eftersom justitieministern tydligen inte vill tillmötesgå mig får jag väl återkomma i en motion till hösten.
Fru talman! Det här är mycket allvarliga frågor och de upptar en hel del polisarbete i vårt land. Jag tror inte att polisen är hjälpt av att vi här i kammaren står och uttrycker vår känsla. Det avgörande är vilket konkret arbete vi är beredda att göra. Det konkreta arbetet när det gäller lagstiftning pågår inom regeringskansliet och företrädesvis inom andra departement än mitt. I övrigt pågår det konkreta arbetet hos polisen, och jag är övertygad om att den gör ett mycket gott arbete. Våra känslor hjälper den knappast, men däremot konkret stöd.

Fru talman! Ann-Kristine Johansson har frågat mig vad jag tänker göra för att förhindra att Sverige tvingas släppa på sitt importförbud mot livsmedel som producerats med hjälp av produktionshöjande hormoner. Den svenska uppfattningen i fråga om hormoner i samband med djuruppfödning är att dessa endast skall användas om det är nödvändigt för att förebygga, påvisa eller bota sjukdomar eller sjukdomssymtom. Detta har både jag och andra svenska representanter framfört i olika EU-forum under det dryga år som Sverige varit medlem i gemenskapen. I det närmaste samtliga medlemsländer delar också vår uppfattning när det gäller användningen av hormoner. Regeringen intar en entydigt negativ hållning till användningen av hormoner i tillväxtbefrämjande syfte inom animalieproduktionen. Vår uppfattning baserar sig på såväl vetenskapliga som etiska grunder. Vid ministerrådsmötet i juni 1995 redovisade jag vår inställning och konstaterade då bl.a. att den forskning som hittills har bedrivits i fråga om användningen av hormoner i alltför hög grad varit inriktad på att dokumentera de tillväxtbefrämjande effekterna, medan däremot de eventuella bieffekterna inte tillräckligt har studerats. Detta bekräftades också vid den s.k. Hormonkonferensen som på initiativ av kommissionären Franz Fischler genomfördes i Bryssel i månadsskiftet november-december 1995. I konferensrapporten konstaterades bl.a. att en orsak till att bedömningen av riskerna försvåras är att en stor del av den dokumentation som föreligger i fråga om olika fysiologiska effekter framtagits av kommersiella firmor i samband med godkännande av substanserna och alltså är konfidentiell. En av slutsatserna som vetenskapsmännen vid konferensen enades om är att användning av någon av de tre naturliga hormonerna alternativt de två syntetiska hormonerna inte visat sig innebära några risker för folkhälsan. Som lekman är det naturligtvis svårt att ifrågasätta vad vetenskapsmännen på området anser, men i likhet med Ann-Kristine Johansson anser jag att det saknas bevis för att hormonerna på lång sikt inte skulle kunna innebära risker för folkhälsan. En annan slutsats som drogs vid konferensen var att uppgifter till stor del saknas dels angående hormonernas inverkan på djurens hälsotillstånd och välbefinnande, dels angående vilka eventuella effekter som utsöndrade hormoner kan ha på miljön. Detta påpekade jag vid ministerrådsmötet i juni 1995 efter samråd med svensk sakkunskap på området. Vi ställer oss också helhjärtat bakom de förslag till ytterligare undersökningar gällande bl.a. dessa områden som återges i rapporten från den s.k. Hormonkonferensen. I enlighet med GATT-avtalet har nu USA begärt konsultationer med EU, då man anser att gemenskapens förbud mot import av kött som producerats med hjälp av hormoner strider mot ingångna handelsavtal och att förbudet inte vilar på vetenskaplig grund. Kan inte parterna enas kommer frågan att prövas av WTO. Jag kommer att med all kraft arbeta för att det nuvarande importförbudet skall bestå.

Fru talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret. Det är bra att vi i Sverige och EU är överens i den här frågan om att förbudet skall fortsätta gälla. Det här är viktigt både för oss svenska konsumenter och för svenska producenter. Som konsument vill man ju veta vad man äter och hur djuren är uppfödda, dels från djurskyddssynpunkt, dels från folkhälsosynpunkt och dels ur ett etiskt perspektiv. Vi vill inte ha kött som är producerat under dåliga förhållanden eller från djur som är uppfödda med sådana här otillåtna preparat, som vi säger i Sverige, t.ex. hormoner och antibiotika. Jag har funderat mycket över hur etiskt försvarbart det är att driva avkastningen på mjölkkor med hormonet BST eller öka tillväxten på köttdjur med hormonerna. Hur långt kan vi driva våra djur ur etisk synpunkt? Det är bra att EU i likhet med Sverige tycker att detta är väldigt viktigt och vill ha kvar förbudet. Sedan får vi se vad som händer, som jordbruksministern sade, med USA och WTO framöver. Vad kan Sverige göra om WTO säger att förbudet strider mot handelsavtalet, att vi måste släppa på det och att vi skall tillåta import av kött behandlat med hormoner?
Fru talman! Jag blev glatt överraskad när vi hade denna diskussion vid ministerrådets möte i december. Det var egentligen bara ett land - det var Storbritannien - som inte delade uppfattningen att samtliga EU länder och EU-kommissionären skall driva frågan om ett fortsatt importförbud och därmed också frågan om förbud för EU:s bönder att själva använda dessa hormoner. Det förvånade mig, men jag blev som sagt var mycket glad över det. Jag har under den korta tid som Sverige har varit medlem i EU kunnat notera en viss attitydförändring vad gäller frågor som har med djurens välbefinnande att göra. Den segdragna frågan om transporttidernas längd är ett exempel på att man trots att man från början tittade litet nedlåtande på Sverige och undrade vad det var för någonting vi ville till slut kunde ena sig om en skärpning. På måndag och tisdag skall vi diskutera kalvuppfödning. Det är också en fråga som Sverige har drivit. Vi kan nu förmodligen få ett beslut som går i en för Sverige positiv riktning. Om det skulle bli så att vi fälls i en GATT-panel - det är inte säkert att det blir så - är det klart att EU kan ha kvar förbudet, men då får man ge USA någonting annat i stället. Det har många ministrar givit uttryck för.
Fru talman! Frågorna om märkning och hormonbehandlat kött diskuteras väl en del. Men jag funderar på om vi som konsumenter kan lära oss allt som gäller märkning. Det är så mycket som märks med olika saker, så det bästa är ju om vi kan behålla förbudet. Som jordbruksministern redovisar i svaret utifrån hormonkonferensen är en av de slutsatser som dragits av vetenskapsmännen att det är osannolikt att det finns någon risk för folkhälsan när det gäller de tre naturliga hormonerna och de två syntetiska. Samtidigt skrämmer det mig. Forskarna är ju inte riktigt överens. Det har tydligen inte heller forskats tillräckligt mycket om vad som händer dels med folkhälsan, dels med barnen som är uppfödda på kött från djur som är behandlade med hormoner. Jag tror också, som jordbruksministern sade, att det är farligt att dokumentationen är konfidentiell. Vi måste få reda på slutsatserna av vad som händer. Jag funderar på vad jordbruksministern kan göra för att det skall forskas mer och tas fram fler resultat om hormoner.
Fru talman! När det gäller märkning har jag sagt att frågan inte är aktuell nu. Om vi skulle börja diskutera märkning av köttet skulle vi ge en signal om att vi förmodligen förlorar panelen, och då måste vi ta emot köttet. Vår ståndpunkt är att vi inte skall förlora panelen. Skulle vi mot förmodan göra det skall vi ändå inte ta emot köttet. Då är det inte aktuellt med någon märkning. Märkning har vi försökt med på en del andra områden, t.ex. ursprungsmärkning. Det är inte särskilt framgångsrikt och populärt i EU-kretsar att märka på det sättet. När det gäller den eventuella farligheten vill jag säga att FN:s organ, Codex Alimenatrius, konstigt nog har godkänt de s.k. naturliga hormonerna. Det har berättats mycket om hur det gick till. Sättet på vilket den omröstningen gick till är vi inte särskilt nöjda med. Det var dels metoderna i förarbetet som vi inte gillade, dels att det var en hemlig omröstning. Man vet inte vem som röstade hur. Men nu är vi där. Då är det skönt att EU ändå har denna kraftiga majoritet för ett fortsatt förbud i EU och ett fortsatt importförbud. Jag kan också tillägga, fru talman, att det finns en del nyare rön som inte har varit godkända eller som det inte har varit tillåtet att föra fram på hormonkonferensen. De rönen kommer säkert att diskuteras mera. De tyder på litet andra saker än det som framfördes på konferensen, men tiden är väl inte mogen för att man skall diskutera dem i en sådan grupp.
Fru talman! Det är bra att vi, som jordbruksministern säger, vidhåller vår ståndpunkt att förbudet skall gälla framöver även om GATT säger att det inte skall vara så. EU:s ståndpunkt är att förbudet gäller. Men vi vet att det florerar en mängd otillåtna preparat - hormoner - i EU-länderna ändå, såvitt jag förstår i bl.a. Belgien och Holland. Hur kommer vi till rätta med denna illegala användning inom EU? Det sker ju en omfattande kontroll, provtagning och analys på slakterier och på levande djur i alla EU-länder, men det har inte hjälpt. Vi har inte upptäckt någonting i Sverige ännu, vare sig i produktion eller importerat kött. Men vad kan vi göra för att minska den illegala användning av hormoner som finns i andra länder?
Fru talman! Vi har haft förbud, men jag håller med Ann-Kristin Johansson om att hormoner har förekommit illegalt. Det har t.ex. lett till att en veterinär i Belgien mördades av det som man brukar beteckna som hormonmaffian. Man tror att det är den som ligger bakom. Man kan göra saker på det nationella planet, t.ex. hålla efter, kontrollera och vara väldigt strikt i sin tillämpning. Man kan skapa opinion mot hormonanvändning så att konsumenterna inte vill ha sådant kött även om det skulle komma in i landet. Jag tror att det är Anita Gradin som har ansvar för denna fråga, för hon har ju hand om frågorna om fusk i övrigt, men jag sätter ett litet frågetecken i kanten. Men någon i kommissionen har ju ansvar för denna fråga. Den opinion som finns i ministerrådet och ute bland människorna sätter ett särskilt tryck på kommissionen att skärpa sig när det gäller kontrollen och efterlevnaden.

Ärade kammarledamöter! Conny Sandholm rycktes hastigt och oväntat ifrån oss kort innan vi skildes åt inför den plenifria veckan. Han avled i sin övernattningslägenhet torsdagen den 22 februari. 1994. Han var suppleant i utbildningsutskottet, där han främst arbetade med grundskole och gymnasiefrågor. I detta arbete tog Conny Sandholm på ett konstruktivt sätt med sig sina breda erfarenheter som kommunalråd i Nyköping under åren 1986 till 1994. Conny Sandholm hann etablera som en mycket uppskattad kamrat och ledamot, trots den korta tiden i riksdagen. Många fick erfara hans goda humör och förmåga att uppmuntra andra. Conny Sandholm var en generös person, som gärna delade med sig av uppslag och idéer. Hans intressen och kunskaper sträckte sig över många politiska fält. Det avspeglades inte minst i de uppdrag han nominerades till av sin riksdagsgrupp - från utredningen om psykiatri till statlig bostadsfinansiering. Vi vill uttrycka vår varma medkänsla med Conny Sandholms anhöriga och lyser nu frid över hans minne.

Fru talman! Håkan Holmberg har frågat regeringen vad den ämnar göra för att markera stöd för den framväxande demokratin i Taiwan. Det politiska systemet i Taiwan har genomgått en genomgripande förändring i demokratisk riktning, vilket bl.a. tagit sig uttryck i förra årets val till den lagstiftande kammaren och i det kommande presidentvalet den 23 mars och val till nationalförsamlingen. När dessa val har genomförts kommer alla politiska ledare i Taiwan att vara direkt valda i fria demokratiska val. Holmbergs fråga ställs mot bakgrund av att Folkrepubliken Kina inför presidentvalet i Taiwan har upprepat sitt hot om militärt ingripande, för den händelse att Taiwan skulle överge sin politik om en framtida återförening med moderlandet och förklara sig som självständig stat. Taiwan är av gammalt datum. Efter 1949, då Folkrepubliken Kina bildades, gjorde den politiska ledningen i både Peking och Taipei anspråk på att representera Kina. Under flera decennier rådde ett hätskt ordkrig, som t.o.m. ledde till regelrätta krigshandlingar. Taiwan har i dag inte övergivit sin traditionella ståndpunkt att en återförening med moderlandet Kina är ett långsiktigt mål. På senare år har en positiv utveckling skett i fråga om kontakterna över Taiwansundet. Det ekonomiska samarbetet, turismen och det kulturella och akademiska utbytet är i dag omfattande. Konsultationer har förekommit om gemensamma frågor, och i fjol togs ett första steg till en dialog mellan ledningen i Peking och i Taipei. Därmed har en process inletts som på sikt bör underlätta en fredlig lösning i återföreningsfrågan. Grundläggande är att denna fråga måste lösas internt på fredlig väg. Det internationella engagemanget måste ta sikte på att dämpa motsättningarna snarare än att öka spänningen i konflikten. Den svenska regeringen tar bestämt avstånd från militära hot som påtryckningsmedel i konflikter. Militära maktdemonstrationer för att uppnå politiska mål tillhör en förgången tid. Användning av militära medel eller hot om sådana i en konflikt är inte längre uteslutande en intern angelägenhet. Vi utgår ifrån att den kinesiska regeringen inte heller kommer att inlåta sig på militära äventyrligheter gentemot Taiwan. Den kinesiska ledningen måste inse att sådana aktioner skulle skada Kina på många sätt, riskera den ekonomiska återuppbyggnaden av landet och dessutom vara förödande för bilden av Kina i omvärlden. När denna interpellation utarbetades kunde vi notera att man från båda håll gjorde ansträngningar för att tona ned konflikten. Dessvärre har det i dag rapporterats om att Kina förbereder en robotövning närmare Taiwan än någonsin tidigare. Detta är inte ett sätt att tona ned konflikten - tvärtom. Det borde ligga i båda parters intresse att konflikten inte trappas upp så att den kan hota freden och stabiliteten i området. En grundsten i svensk utrikespolitik är att överallt stödja utveckling mot demokrati och respekt för mänskliga rättigheter. Jag delar därför helt frågeställarens syn att den utveckling som skett i Taiwan mot demokrati är värd omvärldens sympati och stöd. Utvecklingen mot demokrati i Taiwan är till nytta för hela den kinesiska befolkningen, på ömse sidor om Taiwansundet. Med ökad respekt för mänskliga rättigheter kan Taiwan även tjäna som en positiv förebild för resten av Kina. Från svensk sida ser vi gärna ett ökat deltagande i olika internationella sammanhang av Taiwan. Förutsättningen för detta är dock att det sker i former som kan accepteras både av Peking och av Taipei. Med den ökade ekonomiska integrationen mellan fastlandet och Taiwan följer att det även i allt högre grad ligger i Pekings intresse att Taiwan kan bli delaktigt i internationella handelsregimer o.d. Liksom omvärlden i övrigt följer Sverige en "ett Kina-politik", som innebär att vi inte erkänner Taiwan som självständig stat. Därför kan vi inte heller ha mellanstatliga förbindelser med Taiwan. Detta hindrar emellertid inte att utbytet med Taiwan på många områden är omfattande. Handeln är betydande, och en rad kontakter med Taiwan förekommer inom olika områden. Dessa kontakter är ickeofficiella till sin natur men icke desto mindre av stor betydelse, och i dagens situation utgör de det bästa stöd vi kan ge för en fortsatt positiv politisk och ekonomisk utveckling i Taiwan.
Fru talman! Jag vill tacka för svaret på min interpellation. Svaret är, av naturliga skäl, inte exakt det som hade delats ut, och jag är tvungen att säga att dessa skäl visar att det var mycket berättigat att ställa min fråga. Taiwanfrågan i utrikesdebatten för inte så länge sedan lät det ungefär som att man inte skall ta de kinesiska hoten riktigt på allvar - regimen i Peking inser naturligtvis att det skulle skada Kina ifall man förverkligade dem. Man har nu tagit ett ganska avsevärt steg i precis den riktning som angavs i min interpellation. Jag måste också konstatera att svaret på min interpellation delvis handlar om en annan fråga än exakt den som jag ställde, som gällde synen på ett eller två Kina, en eventuell taiwanesisk självständighetsförklaring. Jag tror att det är nödvändigt med en klarare analys än vad som finns i det här svaret av vilka värden som egentligen står på spel. Det är inte så mycket - i varje fall inte i första hand - fråga om synen på ett eller två Kina, utan om demokratin som sådan, ett demokratiskt alternativt Kina, ett demokratiskt Kina på Taiwan, oavsett om den regering som kommer efter valen anser att man skall bevara den hittillsvarande hållningen eller vill inta en ny. Ett demokratiskt alternativt Kina på Taiwan är ju definitionsmässigt ett hot mot regimen på fastlandet. Där hoppas man uppenbarligen kunna gå in i nästa århundrade under parollen "gärna en smula marknadsekonomi men ingen demokrati" - kapitalism utan demokrati, så att säga. Det som man förmodligen skulle önska är att Taiwan skulle kunna definieras om till något slags ny version av Hongkong, alltså ett område inom Kina med i någon utsträckning avvikande ekonomiskt system eller ett tydligare marknadsekonomiskt system men utan demokrati, eftersom en sådan vore ett hot genom den inspirationskälla som den skulle innebära gentemot regimen i Peking. Det avgörande är att den demokrati som nu för första gången håller på att växa fram på kinesisk mark inte skall kunna hotas vare sig av det ena eller det andra utan måste tryggas, och att omvärlden har ett ansvar för att den demokrati som vi nu ser växa fram på Taiwan kan utvecklas i trygghet. Nu hör det till bilden att det ledande oppositionspartiet hittills har följt den linjen att Taiwan bör förklara sig självständigt. Detta tonas möjligen ned om det skulle komma i ansvarsställning efter valet, men det avgörande är frågan om demokratin som sådan på Taiwan. Olika tänkbara framtida taiwanesiska regeringar kan välja olika lösningar på hur man skall förhålla sig till regimen i Peking, men det avgörande är säkerheten för demokratin på Taiwan. Jag vill därför gärna ge utrikesministern en ny chans att sortera begreppen och börja i rätt ände. Vad kommer Sverige att göra från denna utgångspunkt, gärna tillsammans med andra länder, för att markera att vi i vårt land anser att demokratins landvinningar på Taiwan inte får äventyras av hot från fastlandet?

Fru talman! Den politik som utrikesministern slår fast här i dag, "ett-Kina-politiken", har ju varit den naturliga under många år. Sverige och andra länder hade 1971 - jag tar det som utgångspunkt för att inte gå alltför långt tillbaka i historien - att välja mellan att Taiwan eller Fastlandskina skulle finnas med i FN-sammanhang. Världen beslöt då att välja in Detta skedde mot den bakgrunden att båda dessa länder ställde krav på att vara det enda Kina. Det finns dock nu politiska krafter inom Taiwan som inte gör anspråk på Fastlandskina och som säger att det är naturligt att Taiwan blir en självständig stat när det inte gör anspråk på Fastlandskina. Om en majoritet på Taiwan nu skulle slå fast att man inte har detta krav utan vill att Taiwan skall bli erkänt som självständig stat, skulle det utgöra grund för Sverige att kunna tänka om och erkänna Taiwan? En annan fråga är Taiwans möjligheter att vara med i internationella organ, t.ex. i FN och i fredsskapande organisationer i Asien? I dag är Taiwan uteslutet från FN och alla andra internationella organ som syftar till fred och stabilitet i närområdet. Jag tycker att det är oacceptabelt att Taiwan när man diskuterar frågor som rör Taiwans närområde inte självt får vara med vid bordet. Utrikesministern säger att vi från svensk sida gärna ser ett ökat deltagande i olika internationella sammanhang av Taiwan. Men i vilka sammanhang är Sverige och utrikesministern beredda att säga detta? Är man beredd att säga det i FN? Är man beredd att framföra denna uppfattning inte bara här i parlamentet utan också i internationella organ? Kan man tänka sig att Sverige tillsammans med andra länder försöker driva dessa frågor, så att Taiwan till att börja med kan finnas med i vissa internationella organ och i förlängningen kanske kan bli erkänt som självständig stat?
Fru talman! Vad gäller det som Håkan Holmberg och Göran Lennmarker sade tror jag att vi egentligen totalt har samma åsikt. Det som jag ville göra i mitt svar var att ge en bakgrund till vårt förhållande till Kina och Taiwan och till vår syn på Taiwan. Då koncentrerade jag mig inte bara på demokratifrågorna utan anlade ett litet bredare synsätt. Till detta kommer det militära hotet. Vi är överens om att militärt hot är helt oacceptabelt i en sådan här situation, och det gäller även den upptrappning som vi har fått höra talas om i dag. Vi är också överens om att demokratin som sådan i Taiwan är utomordentligt viktig. Det sade jag också mycket tydligt i svaret. Jag sade dessutom att jag helt ansluter mig till Håkan Holmbergs analys. Sverige är självfallet inte på något vis neutralt i sitt sätt att förhålla sig till demokrati. Demokrati är alltid den bästa styrelseformen. Den positiva demokratiska utvecklingen i Taiwan kommer det kinesiska folket till del, vare sig man bor på Taiwan eller man bor på fastlandet. Sättet att hantera mänskliga rättigheter och demokrati kan också vara en god förebild för Fastlandskina. Michael Stjernström tar upp en diskussion om ett eventuellt erkännande av Taiwan eller om att på andra sätt bereda Taiwan ytterligare möjligheter att vara med i olika sammanhang. Jag vill då klargöra att nästan alla länder för den s.k. "ett-Kinapolitiken". De anser inte erkännandet av Taiwan diplomatiskt. Såväl regeringen i Peking som regeringen i Taipei har den inställningen. Jag tycker inte att man skall spekulera om vad som skulle komma att hända om det blev någon förändring i det avseendet i Taiwan. Jag är tveksam om det dessutom kommer att bli någon förändring i det avseendet. Skulle något sådant uppstå och frågan komma på bordet mera direkt, blir den en fråga av utomordentligt stor utrikespolitisk betydelse för väldigt många länder. Då måste det naturligtvis ske ett ordentligt samrådande. Jag tror fortfarande på den politik som vi haft hela tiden, nämligen "ett-Kina-politiken". Det borde det handla om även på sikt. Det mår bäst av att få stöd från såväl Taipei som Peking.
Fru talman! Jag tror säkert att vi är överens om grundvärderingen. Vi har samma åsikt. Däremot hade vi uppenbarligen inte gjort samma bedömning av läget fram till i dag. Det som jag menade med min kritik av innehållet var att man i svaret utgår från problematiken ett eller två Kina och så småningom kommer till det som jag tyckte var huvudämnet. Jag tycker att man kunde ha börjat i andra ändan. Om vi nu är överens om i vilken ända man skall börja tycker jag att det är några saker som är viktiga att framhålla och som i så fall bör undvikas i kommande svenska deklarationer och ställningstaganden i denna fråga. Jag tror att det är riskabelt att tala allmänt om återförening som något önskvärt under alla omständigheter. Om vi har ett diktatoriskt och totalitärt Kina och ett demokratiskt Kina, måste slutsatsen bli att återförening är ett meningsfullt och intressant mål enbart om också Fastlandskina demokratiseras. Först då är det möjligt att smälta samman dessa två politiska system till en fungerande gemensam kinesisk demokrati. Det är alldeles uppenbart en bra bit dit. Möjligen är det t.o.m. så att de krafter i Pekingkinas politiska liv som är allra mest emot att landet långsiktigt demokratiseras för närvarande är mera aktiva och på bettet än tidigare. Då tänker jag bl.a. på militären, som alldeles uppenbart i någon mening driver eget spel i den här frågan. Det är precis i de kretsarna man skall vänta sig i den här typen av regimer att de minst reformvilliga, de minst upplysta och moderna krafterna finns. Man bör också undvika att tala om, som tyvärr görs i svaret, att båda parter har intresse av att undvika en öppen konflikt osv. Det är inte fråga om två parter som beter sig lika illa, utan det är en part som hotar den andra. Taiwan hotar uppenbarligen inte någon mer än att demokratiska exempel i Taiwan långsiktigt är ett hot mot diktaturens stabilitet på fastlandet, men det är en annan sak. Det vi har att göra med i dag är att en part, Fastlandskina, hotar Taiwan eller vill skapa intrycket av ett överhängande hot för att förmå väljarna att antingen inte våga rösta eller inte rösta för en förändring i något avseende eller för att få kapital och investerare att fly från Taiwan. Det är en ganska naturlig ambition i Peking. Michael Stjernström tog upp "ett-Kina-politiken" mera explicit, hur Sverige bör förhålla sig till ett eventuellt erkännande av Taiwan i framtiden. Då bör man inte, tycker jag, från vårt eller andra länders sida ge Taiwans valda politiker råd att göra si eller så, utan detta måste rimligen vara någonting där beslut fattas av väljarna i Taiwan vilken linje man vill följa. Den situation som nu råder sedan ganska länge, med en av världens mest expansiva och dynamiska ekonomier som inte kan delta på samma sätt som alla andra länder i internationellt utbyte, är långsiktigt absurd och omöjlig att upprätthålla. Det kan mycket väl uppstå en situation där "ett-Kinapolitiken" spelar ut sin roll därför att den politiska majoritet som kommer fram i en demokratisk process i Taiwan vill se en annan ordning. Då måste vi ta ställning till det.

Fru talman! Jag delar utrikesministerns syn att detta är en mycket komplicerad fråga som inte enskilda länder kan lösa själva. Där måste Sverige arbeta tillsammans med andra länder. Min andra fråga kvarstår: Vad kan och vill Sverige göra tillsammans med andra länder? En formulering i utrikesministerns svar var: "Från svensk sida ser vi gärna ett ökat deltagande i olika internationella sammanhang av Taiwan." Vad innebär det mera konkret? Vad vill regeringen göra, eller är detta bara en from förhoppning och tomma ord? Är utrikesministern beredd att i EU och FN sammanhang och i andra internationella organ tillsammans med andra länder försöka öppna möjligheter för Taiwan att finnas med i olika internationella organ?
Fru talman! Jag skall börja med att besvara Michael Stjernströms frågor. Det kan vara en samverkan från det internationella samfundet, inklusive Sverige, med Taiwan på många områden. Allt är ju inte mellanstatligt. Men det är just det mellanstatliga samarbetet som kräver ett diplomatiskt erkännande. Det är där det sätts gränser. För övrigt går det att samarbeta fullt ut. Jag håller med Håkan Holmberg om att det inte är vi som skall ge råd till vare sig nuvarande eller kommande regering i Taiwan eller dess väljare, utan man måste i landet naturligtvis ta ställning till hur man ser på Taiwans framtid. Jag tror inte att det gynnas av att man spekulerar om hur vi skall ställa oss i olika sammanhang beroende på om Taiwan eventuellt skulle ändra sin ståndpunkt. Vi alla är helt överens om att ett demokratiskt Kina naturligtvis är vårt gemensamma mål. Jag har mycket lätt att bejaka det Göran Lennmarker nämner, nämligen att vi nu inom EU bör verka för demokrati och mänskliga rättigheter i Kina. Det är självklart att Sverige alltid skall stå upp för sina värderingar, inte minst när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter. Sedan får man alltid bedöma i vilket sammanhang man skall ta upp den ena eller den andra frågan. Man kan ju inte varje gång som man träffar representanter för ett annat land anföra hela argumentationskatalogen. Men riktlinjen skall alltid vara den att vi står upp ordentligt för de grundläggande värderingarna. Det är en självklarhet.
Fru talman! Det är rätt att det inte är så fruktbart att spekulera ut i tomma luften om vad som skall ske ifall olika saker händer i den taiwanesiska politiken och vad det kommer att bli för utslag i olika val när det gäller Taiwans internationella ställning. Men det är farligt att blunda för det konstaterandet att ett land med Taiwans ekonomiska utveckling och ekonomiska betydelse rimligen måste kunna fungera i ett internationellt samspel på samma villkor som gäller för alla andra länder. Det går inte att blunda för Taiwan. Detta land - vare sig det nu är ett land för sig, en del av Kina eller ett alternativt Kina - existerar. Det kan uppstå situationer då den officiella Kinapolitiken inte räcker till utan kräver ytterligare analys. Läget kan ju också förändras på helt andra sätt. Det kan bli förändringar i folkrepubliken Kina som gör att hela frågeställningen måste formuleras på ett annat sätt. Det väsentliga är då naturligtvis att vi är överens om att målet självfallet måste vara att också kineser har rätt att leva under demokrati och rättssäkerhet och i fritt samhälle. Målet för svensk och europeisk utrikespolitik i dag måste vara att vi mycket kraftigt vid alla tänkbara kontakter med kinesiska företrädare från Peking-Kina understryker att vi förväntar oss förbättringar när det gäller de mänskliga rättigheterna och steg i riktning mot en demokratisering av landet. En bra utgångspunkt är att varje gång det över huvud taget finns en möjlighet föra på tal den ledande symbolpersonen för demokratirörelsen i Kina, Wei Jingsheng, som åtskilliga ledamöter i denna kammare och i många andra parlament runt om i världen har föreslagit som fredspristagare. Det skulle betyda enormt mycket för det moraliska stödet till demokratirörelsen i Kina att uppmärksamma denna person och det som han står för. Det är ett ansvar som vi måste ta på större ansvar än vad vi har gjort hittills.
Fru talman! Eftersom vi i sak är överens skall jag inte förlänga debatten. Mr Wei Jingsheng har uppmärksammats kraftigt, inte minst av den socialdemokratiska rörelsen när vi för ett år sedan gav Olof Palmes minnespris till honom. Detta var ett sätt att tydliggöra att vi för vår del ser med stort allvar på demokratiutvecklingen i Kina. Det är mycket som vi ifrågasätter när det gäller hur mänskliga rättigheter hanteras i Kina i dag.

Fru talman! Johan Lönnroth har frågat om finansministern avser att ta några initiativ för att öka beredskapen för att Öresundsbroprojektet leder till negativa effekter på framtida statsfinanser. Lönnroth har också frågat om finansministern avser att ta några initiativ för att banta projektet och därmed göra projektet mer samhällsekonomiskt lönsamt. Arbetsuppgifterna i regeringen är så fördelade att det är jag som svarar för frågor rörande Öresundsbrons ekonomi. Jag skall därför besvara Johan Lönnroths frågor. Regeringen har tidigare i år i en särskild skrivelse redovisat för riksdagen förutsättningarna för Öresundsförbindelsens ekonomi. Av skrivelsen framgår att projektet, såvitt gäller kust till kust-förbindelsen, har drabbats av vissa fördyringar. Dessa fördyringar beror dels på att projektet har miljöanpassats, dels på högre anbud från anbudsgivarna än beräknat. Genom att Öresundskonsortiet tecknat kontrakt med entreprenörer för större delen av projektet är för närvarande kostnadssidan i projektet relativt väl säkrad. Jämförelsen med den av RRV redovisade kostnadsfördyringen om 86 % vid vägbyggen, som Lönnroth gör i sin fråga, är därför inte relevant. För de svenska anslutningarna har ännu inte upphandlingen av byggentreprenader slutförts, eftersom inte alla erforderliga tillstånd ännu har erhållits. De slutliga villkoren för tillstånden kan komma att påverka den totala kostnaden för de svenska anslutningarna. När det gäller andra faktorer som påverkar projektets ekonomi, dvs. förväntade trafikintäkter och finansieringskostnaden för projektet, har inga nya uppgifter kommit fram som pekar på att de ursprungliga antagandena om projektets ekonomi behöver revideras. Jag finner därför inte skäl att vidta några särskilda åtgärder nu i syfte att öka beredskapen för att staten skulle behöva infria sina garantiåtaganden. Öresundsbroprojektets utformning avgjordes i avtalet mellan Sverige och Danmark år 1991. Någon omprövning av grundprinciperna för projektet är inte aktuell. Bron kommer att uppföras som en fyrfältig bro och inte som en tvåfältig bro såsom Lönnroth önskar.
Fru talman! Jag får tacka för svaret. Att jag framställde den här interpellationen till finansministern var inte av bristande respekt för kommunikationsministerns förstahandsansvar när det gäller Öresundsbron, utan det var för att jag ville prata ekonomi just med finansministern. Finansministern har ju ändå ett övergripande ansvar. När t.ex. något fackdepartements ämbetsverk överskrider sin budget med bara några hundra miljoner brukar det ofta bli full fart på finansministern. Med tanke på att detta projekt rent finanspolitiskt uppvisar mycket speciella drag - jag tänker då på det beslut som riksdagen och finansutskottet har fattat, att alla statsgarantier skall vara belagda med avgift och att det skall finnas ett tak för garantin. Det gäller inte detta mycket unika projekt som ekonomiskt sett dessutom är mycket omfattande. Men jag förmodar att kommunikationsministern någon gång ändå resonerar med finansministern kring dessa frågor. Kostnadssidan är väl säkrad, säger kommunikationsministern.

Fru talman! Kommunikationsministern anser nu, som vid flera tidigare tillfällen, att inga uppgifter framkommit som kräver åtgärder. Ministern visar inga tecken på oro för att statsgarantin kan komma att lösas ut, trots att åtskilliga tecken visar att riskerna för att det blir så är betydligt större än chansen att det inte inträffar. Jag tänker rada upp några gamla och nya sådana indikationer. - Broprojektets budget vilar på lösa grunder vad gäller både ränta och kalkylerad trafikmängd, vilket de danska och svenska riksrevisionsverken har påtalat i sin kritik. - Broprojektet har redan innan det egentliga bygget kommit i gång drabbats av allvarliga fördyringar. Strax efter den kammardebatt som vi hade med anledning av regeringens tunna och ofullständiga skrivelse angående ekonomin dök en ny fördyring upp, då muddringsverken blev stående stilla på grund av isbildning i Öresund - enligt uppgift till en kostnad av 600 000 kr/dag. - Ett av ministerns s.k. säkra kort är att upphandlingarna är baserade på fastprisavtal, varför kostnaden inte kan skena i väg. Det sade man om JAS-projektet också, och vad det blev av den saken har vi bittert fått erfara.

Fru talman! Jag har precis underrättats om att kreditvärderingen har hemligstämplats av Riksgäldskontoret. Det var för mig obekant, och jag måste säga att jag är oerhört chockad över det. Det var inte så att vi skulle ha alla papperen på bordet. Vad var meningen med att avisera att den här kreditvärderingen skulle göras om den inte skulle komma allmänheten och inte minst dem som beslutar i projektet till del? Eftersom kommunikationsministern insisterar på att inga nya uppgifter har framkommit, vill jag gå tillbaka till de uppgifter som finns och som går i sär. Redan hösten 1995 gick buden från de svenska och danska regeringarna i sär beträffande brons lönsamhet - vad som har sagts officiellt är en annan sak. I ett uttalande som den danske industriministern gjorde i en tidning sades att bron med största säkerhet kommer att bli en angelägenhet för de danska skattebetalarna. Eftersom finansieringsprincipen för bron enligt det ingångna avtalet är densamma för den svenska sidan som för den danska, borde det rimligtvis bli en angelägenhet för de svenska skattebetalarna i samma stora utsträckning. Med anledning av dagens interpellationsdebatt skulle jag gärna vilja resonera kring de utställda garantierna från staten. Johan Lönnroth erinrade om att statsgarantierna skall beläggas med avgift och att de måste ha ett tak, vilket dessa garantier inte har. Jag vill också erinra om att de skulle få en restriktiv prövning. Det var just därför det hade varit intressant att ha finansminister Göran Persson här, så att han kunde ha resonerat med övriga här i kammaren kring detta och om den erinran som finansutskottet har gjort om att statliga garantier skall liknas vid andra utgiftsåtaganden. Kärnan i den här frågan ligger ju till syvende och sist i om den restriktiva prövningen av garantin har skett. Det har den inte, enligt min mening. Med de osäkerheter som har framkommit, inte minst i regeringens egen skrivelse om kalkylerna, finns det då inte en stor risk för att det här kommer att bli en angelägenhet för de svenska skattebetalarna i framtiden? Jag har också en annan fråga, som rör EU pengarna. Jag tog upp detta under remissdebatten den 8 februari, men eftersom jag inte fick något riktigt svar återkommer jag nu. I den reviderade budgeten står det angivet att EU anslår 250 miljoner kronor. Om man läser texten framgår det att pengar antas komma från EU i den utsträckningen, men det finns alltså inte i skrivelsen något tydligt besked om att de är beviljade. Jag undrar då om det är rimligt att fortsätta att ta en sådan kalkyl på allvar där en stor del av beloppet byggs på antaganden. Jag undrar om kommunikationsministern i dag har något svar på de här antagandena om EU-pengarna.

Fru talman! Jag skall försöka att besvara en del av frågorna; en del är välkända och en del är nya. Jag tar dem i den ordning som de har ställts - det är enklast på det sättet. Jag börjar med frågan varför det inte är finansministern som svarar på frågorna. Det är så att vi som regeringsföreträdare ansvarar kollektivt i regeringens namn för varje interpellationssvar och varje diskussion. Kammarens ledamöter är säkert också väl medvetna om att interpellationssvaren är beredda mellan de olika departementen. Det har alltså ingen större betydelse om det är jag eller finansministern som svarar. Vi har en särskild arbetsordning som vi brukar följa. För att gå till något mera substantiellt, nämligen Riksgäldskontorets uppdrag, kan jag säga att vi på departementet i dagarna har fått information om att man har fått in svar men att vi ännu inte har kännedom om innehållet i svaren. Det är uppenbarligen så att ledamöterna vet mer om det än vad jag vet. Jag har alltså ingen kännedom om hur resultatet ser ut. Men jag förutsätter att utskottet kan få den information som behövs för att de här sakerna skall bli ordentligt genomlysta. För att komma in på detta med statsgarantierna, som det handlar om i Riksgäldskontorets uppdrag, kan jag säga att orsaken till att den svenska regeringen vid det tillfället inte tyckte att statsgarantier var nödvändiga var att man ansåg att detta projekt skulle kunna stå på egna ben. Det var ju ett av skälen för Riksgäldskontorets uppdrag. I dag är det väl möjligt att tycka att det var bra att den danska regeringen lade fram förslaget om statsgarantier, vilket sedan följdes. Men jag vill bara informera om hur den svenska regeringen såg på saken vid det tillfället. Johan Lönnroth har också frågat mig vilka grundprinciperna är. Grundprinciperna för broprojektet är att det skall vara en fyrfältig bro med en tvåspårig järnväg, en högbro och en tunnel. Kerstin Warnerbring kommer in på en mängd saker som kan fördyra projektet, bl.a. att muddringen stod stilla. Detta är saker som man har förutsett vid upphandlingen. Det ingår alltså i de olika anbudsgivarnas kalkyler. Det muddringsöverdrag som skedde under de kalla dagarna i vinter har täckts in i kalkylerna. Resten upplevde jag som betydligt mer polemik än frågor. Det var förresten ytterligare en fråga om varför det är så svårt att få till stånd en oberoende kommission som skall granska hela projektet. Vi är ju nu faktiskt inne i en genomförandefas. Vi har ju diskuterat frågan så många gånger här i riksdagen under de senaste åren. Den har utretts och utretts under en lång följd av år. Nu har vi fattat ett beslut och är inne i en genomförandefas. Jag ber att få återkomma till Elisa Abascal Reyes senare.
Fru talman! Jag är naturligtvis medveten om att regeringen har ett kollektivt ansvar. Men vi har ändå haft en omfattande debatt. Jag hörde senast häromdagen i radio en diskussion mellan finansministrar, statsministrar och övriga fackministrar i olika socialdemokratiska regeringar. Det är ju ett välkänt faktum att finansministern spelar en speciell roll. Hans uppgift är ändå att på något sätt hålla ett vakande öga över fackministrarna. Göran Persson har ju, såvitt jag förstått, kraftfullt ingripit när något fackdepartement har låtit några hundra miljoner ramla i väg i något fall. Därför tycker jag att det finns anledning för finansministern - nu blir det väl då den nye finansministern - att verkligen bevaka detta och se till att statsgarantierna inte utlöses alltför kraftfullt. Att regeringen skulle ha ändrat sig och nu tycker att det är bra med statsgarantier betyder ju samtidigt att man är beredd att låta skattebetalarna stå för en stor del av den smäll som det med mycket stor sannolikhet blir fråga om. Ines Uusmann svarade inte på en av mina frågor, nämligen vad kommunikationsministern tror blir totalkostnaden på ett ungefär. Med totalkostnad menar jag då hela kostnaden. Vi är ju internationalister, kommunikationsministern och jag. Därför vill jag också att de kostnader som danska bilister och danska skattebetalare får stå för skall räknas in. Vad tror kommunikationsministern att totalkostnaden kan bli för hela projektet? Jag vill också påpeka att det verkligt intressanta är den samhällsekonomiska s.k. alternativkostnaden, dvs. hur de resurser som avsätts för detta orimliga projekt hade kunnat användas på bästa alternativa sätt. Till sist säger Ines Uusmann att vi nu är inne i genomförandefasen, att frågan har utretts och utretts. Jag förmodar att hon menar att debatten kommer för sent. Jag skulle då vilja påminna om att det nu pågår en debatt inom EU, såvitt jag förstått. Kommissionären för dessa frågor, Neil Kinnoch, som ju är en ideologisk kollega till kommunikationsministern, lär nu ha genomgått något slags ideologisk förvandling i dessa frågor. Han har insett att det är ett föråldrat tänkande att bygga motorvägar kors och tvärs i Europa, att den nya kommunikationsteknologin med mer miljövänliga transportsätt osv. är på gång. Även om vi har kommit långt, finns det fortfarande möjligheter att tänka om. När nu Neil Kinnoch har börjat bli litet mer progressiv i dessa frågor, är det då inte dags också för vår svenska kommunikationsminister att ta en radikalt annorlunda ställning i frågan jämfört med tidigare?

Fru talman! Först vill jag särskilt understryka det som Kerstin Warnerbring sade om riksdagens åtagande om uppföljning och att det rimligtvis också måste medföra att man har rätt att ingripa, eftersom det är beslutsfattarnas ansvar. Ett beslut under ansvar måste rimligtvis ge möjligheter att agera även om utredning redan har skett. Vad det sedan gäller ideologiskt nytänkande hoppas jag att nytänkandet på det trafikpolitiska området verkligen är ett nytänkande och inte bara ett skäl för att göra besparingar. Tyvärr verkar det som om kommunikationsministern framför allt uppfattade mitt inlägg som enbart polemik. Därför skall jag förtydliga mina frågor. Först och främst fäste jag mig vid en mening i interpellationssvaret. Det står att Öresundskonsortiet anser det möjligt att kunna erhålla EU-bidrag om minst 250 miljoner danska kronor för sin del av projektet. Den posten finns också med i den reviderade budgeten. Vad innebär "anser det möjligt"? Det är självklart att formuleringen väcker en fråga om tillförlitligheten. För oss gräsrötter blir det självfallet obegripligt när buden går isär. Det väcker också frågor och är inte fråga om polemik. Den danska industriministern säger nämligen att detta blir en angelägenhet för de danska skattebetalarna. Samtidigt ger den svenska regeringen ger ett annat besked. För oss som läser tidningar och har tillgång till information är det självklart att detta väcker frågor. Jag skulle gärna vilja ha en kommentar till detta.
Fru talman! Jag skall börja med Elisa Abascal Reyes frågor denna gång, så att jag hinner med att svara. Jag upplevde inte att det hon sade bara var polemik. Jag skall börja med det EU-bidrag som har väckt en del frågetecken. Man fattar beslut om EU-bidragen varje år i respektive årsbudget. Den formella gången är den, att det är kommissionen som fattar beslutet efter att ha samrått med samtliga medlemsländer. Det finns en lång rad projekt som ligger på denna lista. Det som är intressant med detta projekt är att Öresundsbron är ett av de fjorton prioriterade projekt som vi inte har någon anledning att ifrågasätta att vi också fortsättningsvis kommer att få bidrag för. Men den formella gången innebär att man fattar beslut varje år, och det är orsaken till att texten ser ut som den gör. När det gäller den danske ministerns uttalande kan jag bara säga att det naturligtvis får står för vederbörande vad han eller hon uttalar. Men faktum är att vi har en solidarisk garanti. De danska bilisterna skall på samma sätt som de svenska betala bron. Det är ju detta det handlar om. Johan Lönnroth menade att Sveriges regering också skulle kunna ändra sig nu när Kinnock har ändrat sig. I den mån Neil Kinnock har ändrat sig har han kanske gjort det efter inspiration av bl.a. det arbete som bedrivs i den svenska kommunikationskommittén. Han har vid ett flertal tillfällen också diskuterat saken med oss i regeringen. Det har bl.a. gällt inriktningen på det stora TEN-projekt som finns i Europa. Johan Lönnroth frågade mig också om totalkostnaden. Om man räknar upp de 90 års priser som är jämförelsepriser enligt det index som man brukar använda är det som Johan Lönnroth sade rätt. Man hamnar på 29,5 miljarder. Jag har för min del ingen anledning att ifrågasätta den indexeringen. Men att jämföra det med den tidigare kust-till-kustförbindelsen på 13,9 miljarder blir inte rättvist. 29,5 miljarder är en indexerad siffra i 95 års tal. Skulle man gå på 1990 års pris hamnar man på 20,8 miljarder. Det är 20,8 som skall jämföras med 29,5. Sedan gällde det en kommentar. Vi har olika värderingar vad gäller om bron är bra eller dålig. Kerstin Warnerbring säger att vi kan se tecken i skyn på att det kommer att gå snett. Jag gör en annan värdering. Jag kan inte se dessa tecken i skyn. Skulle jag göra det är det naturligtvis vårt ansvar i Sveriges regering att se till att de tecknen i skyn icke behöver bli verklighet.
Fru talman! Kommunikationsministern har ju ytterligare ett inlägg. Jag skulle vilja ha ytterligare några kommentarer kring totalkostnaden. Om man räknar upp den ursprungliga kalkylen hamnar man strax under 30 miljarder. Men kommunikationsministern har ju för det första själv erkänt att vissa fördyringar redan har inträffat. För det andra vore det väldigt konstigt om det inte i likhet med nästan alla andra större projekt blir ytterligare fördyringar som i dag inte kan förutses, även om det inte blir 85 % eller ens 20 %. Jag skulle ändå vilja ha en bedömning. Skulle kommunikationsministern, helt bortsett från grundkalkylen, vilja gissa var totalkostnaden i dagens penningvärde kan hamna? Till sist vill jag ta upp frågan om olika värderingar och vem som har inspirerat till den nya hållningen hos Neil Kinnock. Det vore roligt om han var inspirerad av den svenska kommunikationskommittén. Vår representant, Karin Svensson Smith, tillhör ju de vältaliga i dessa stycken. Hon har kanske rent av haft en viss påverkan. Det vore ju bra. Man kan kanske förvänta sig att regeringens och kommunikationsministerns hållning verkligen kommer att präglas av det nya synsättet, för det är ett nytt synsätt. Beslutet om Öresundsbron togs ju ändå i en annan tid. Jag förmodar att också Ines Uusmann anser att den socialdemokratiska regeringen och partiledningen hade en annan inställning till dessa frågor då. Det borde kunna ge något slags resultat också vad gäller detta gamla fossil från ett föråldrat tänkande.
Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att de fördyringar som finns med redan nu ingår i de belopp jag nämnde - 20,8 och 29,5 miljarder. Om det skulle uppstå fördyringar vad gäller den svenska landanslutningen - det är det enda som inte är klart ännu - kan det bli en annan siffra, men annars finns det inte, som jag kan se det i dag, så stora risker för att det uppstår några stora fördyringar. Det är detta som skiljer projektet i nuläget från de olika RRV diskussionerna. Riksrevisionsverket har jämfört med den idéskiss som har funnits när man har börjat diskutera ett vägavsnitt, t.ex., med avslutet av detta vägavsnitt. Det är då dessa stora fördyringar har uppstått - av en mängd olika skäl. Vi har i och med att upphandlingarna är klara för nästan hela projektet också låst kostnaderna. Vi har i regeringsskrivelsen också redovisat vad som kan hända om det skulle bli andra utgångspunkter vad gäller ränteutvecklingen. Det handlar om andra återbetalningstider på lånen. Man skulle kunna tänka sig kortare återbetalningstider om fler bilar kör över bron än vad prognoserna på 10 000 anger. Återbetalningstiderna kan variera beroende på dels räntor, dels att intäkterna förändras.

Fru talman! Inga Berggren har frågat mig vilka åtgärder jag kommer att föreslå för att trafiken på Kontinentalbanan i Malmö skall kunna fungera fram till dess att det finns ett alternativ till banan och vilka åtgärder som jag skall vidta för att bygga ett yttre godsspår.

Koncessionsnämnden för miljöskydd överlämnade dock i november förra året beslutet om tillstånd enligt miljöskyddslagen att bygga och trafikera Kontinentalbanan till regeringen för avgörande. Beredningen av denna fråga pågår inom regeringen och ansvaret för detta ligger hos miljöministern. Jag skall här inte föregripa detta beslut. Det är en utgångspunkt för regeringen att förutsättningarna för järnvägstransporter inte får försämras, och att Öresundsbron skall ingå som en effektiv del i järnvägsinfrastrukturen.
Fru talman! Först vill jag tacka kommunikationsministern för svaret, även om jag hade önskat ett mer utvecklat och preciserat svar. Glädjande är dock beskedet om att förutsättningarna för järnvägstransporter inte får försämras. Därför skulle jag vilja fördjupa diskussionen med utgångspunkt från den sista delen av svaret: "att förutsättningarna för järnvägstransporterna inte får försämras och att Öresundsbron skall ingå som en effektiv del i järnvägsinfrastrukturen." Det låter ju gott och väl, men vad avses med järnvägstransporter? Är det både person och godstransporter som avses? Gäller det transporter till och från Danmark eller till och från Europa? Mina två avslutande frågor i interpellationen avser godstrafik. Därför behöver jag ett förtydligande. Ett sådant förtydligande är viktigt då det vid skilda tillfällen har framkommit att kollektivtrafiken skulle gå före godstrafiken på Kontinentalbanan under byggnaden av anslutningar och broförbindelse, och även efter det att bron är klar. Framkomligheten för gods skulle därmed begränsas. Är det statsrådets uppfattning att ett sådant förfaringssätt står i samklang med de förutsättningar det talas om i svaret, alltså att järnvägstransporterna inte får försämras? Min mening när det gäller Öresundsbron är att den kommer att bli ett alternativ för godstransporter på järnväg till Europa, men inte det enda, och inte heller det mest rationella. I första hand är Öresundsförbindelsen avsedd för regionala transporter. Delar kommunikationsministern denna min uppfattning? Kontinentalbanan är sedan snart 100 år en viktig och mycket effektiv transportled för export och import av gods som går via Trelleborg och Ystad till kontinenten. Valet av väg beror på var i Europa slutstationen ligger. Näringslivet kommer att välja det mest effektiva och säkra transportalternativet. För industrin är det just in time som gäller. Som jag ser det är det politikernas uppgift att anpassa sina åtgärder efter godsets så att säga naturliga väg. Försämras framkomligheten på järnväg kommer man att finna andra transportalternativ för godset. Då kan det många gånger bli tal om lastbilstransporter. Detta tycker jag stämmer illa överens med strävan att framdeles miljöanpassa transportsystemen. Sammanlänkningen med övriga Europa är en viktig del av framtidsutvecklingen, och jag menar att regeringen beträffande anslutningarna måste verka för en totallösning, så att det även i framtiden kommer att vara möjligt att välja väg. Som ett exempel kan nämnas att tre och en halv miljoner ton järnvägsgods i dag transporteras över Trelleborg, och volymen förväntas öka till det dubbla fram till år Till slut vill jag ställa ytterligare några frågor. Instämmer kommunikationsministern i att Kontinentalbanan måste prioriteras på så sätt att det redan nu tas initiativ till att planera och bygga ett yttre godsspår, så att man är i samklang med strävan att inte försämra förutsättningarna för järnvägstransporter? En annan fråga som det ligger nära till hands att ställa är naturligtvis den om i vilken prioriteringsordning Citytunneln och Kontinentalbanan befinner sig i förhållande till varandra. Jag har också en avslutande fråga. Citytunneln är i Öresundsbroprojektet avsedd enbart för persontrafik. Enligt min mening skall inga godstransporter komma i fråga i tunneln. Delar kommunikationsministern denna min uppfattning?

Fru talman! Jag har vid flera olika tillfällen tagit upp frågan om den väldigt kaotiska trafiksituationen i Malmöområdet. Den delen är inte alls utredd på något vettigt sätt i samband med beslutet om Öresundsförbindelsen. Kommunikationsministern läste i sitt svar upp att järnvägstrafiken från bron skall gå till Kontinentalbanan. Det är där vi har de 1,9 miljarder i kostnader som jag talade om nyss. Det gäller utbyggnad av järnvägen från Lernacken till Fosie by och sedan utbyggnaden av Kontinentalbanan till dubbelspår. Det kommer över huvud taget att bli fruktansvärt stora problem för godstrafiken genom Skåne till kontinenten. Kontinentalbanan klarar inte av en utbyggnad. 10 000 personer kommer att bli ännu mer lidande av buller än vad de redan är. Det hävdas från Malmöhåll att det är Citytunneln som skall lösa alla dessa problem. Det är en fullständig omöjlighet att man skall kunna köra omkring gods på nätterna. Skall godset stå och sova på dagarna medan man väntar på att få köra i Citytunneln på natten? Det vore ungefär som att man skulle köra gods i Stockholms tunnelbana. Detta är en fråga om prioriteringar. Jag skulle vilja veta hur kommunikationsministern, med ansvar för trafiksituationen, ser på dessa prioriteringar i Malmöområdet. Om man bygger en Citytunnel det första man gör kommer den att kosta mer än 5 miljarder kronor. Då blir det inte några pengar över till att bygga ut ett yttre spår, som är absolut nödvändigt om vi skall klara exporttrafiken till kontinenten. Det yttre spåret är kopplat till en eventuell rangerbangård utanför Eslöv. Den ligger enligt uttalanden från Kommunstyrelsen i Malmö inte i några som helst planer förrän tidigast fram emot år 2010. Hur skall vi lösa detta exportproblem, som är så viktigt för hela Sveriges ekonomi och för hela vårt näringsliv, utan att ta ett helhetsgrepp och titta på Citytunneln, Kontinentalbanan, yttre spår och anslutningar till Öresundsbron? Vilka åtgärder tänker kommunikationsministern vidta för att detta skall fungera? Jag vill återigen understryka hur viktigt det är för svensk industri att på ett bra, snabbt och vettigt sätt kunna transportera godset till Europa.
Fru talman! Inga Berggren började med att fråga om vi skulle tala om person eller godstransporter. Vi skulle egentligen tala om godstransporter, men jag tror att vi också kommer in på persontransporter litet grand. Inga Berggren frågade mig också om jag delade uppfattningen att bron mer är en viktig länk för de regionala transporterna än för de europeiska transporterna. På ett sätt är det så, åtminstone så länge vi inte har Fehmarn-Bält-bron. Men å andra sidan går i dag väldigt mycket gods via Helsingborg-Helsingör och genom Köpenhamn på den danska sidan. Från den danska sidan är man väldigt angelägen om att för godstrafik använda godsspåret över bron för att slippa Danlinktrafiken, dvs. att ha godstrafik inne i Köpenhamn. På det sättet har bron också en betydelse utöver den regionala trafiken. Man har gjort stora ansträngningar för att bygga ut järnvägskapaciteten på den danska sidan för att lösa detta med Danlinktrafiken. Catherine Persson frågade om jag delade den uppfattning som står i Kommunikationskommitténs betänkande. Det gör jag i väldigt hög grad. Jag menar - och det stämmer också överens med det som Kerstin Warnerbring säger - att vi behöver ta ett helhetsgrepp på det "trattproblem" som godstrafiken genom Skåne innebär. Där är yttre godsspår en del och Kontinentalbanan en del. Kontinentalbanan klarar godset rent kapacitetsmässigt. Men de problem som finns med Kontinentalbanan hänger ihop med buller och andra miljöproblem. Det är orsaken till att Koncessionsnämnden har satt klackarna i marken, och det har jag stor respekt för. När det sedan gäller Citytunneln och den delen är tunneln ursprungligen tänkt för persontrafik. Att lösa godstrafikens grundproblem med Citytunneln tror jag inte någon är intresserad av. Det är en lösning för persontrafiken. Sedan kan man kanske komplettera med en del godsflöden nattetid. Det är möjligt att det tekniskt går att genomföra. Men det är för tidigt att uttala sig om det ännu. Det handlar om djupet i tunneln, och för den delen också om en del krökar i tunneln, om det skall gå långa godståg. Citytunneln är ingenting som löser godsproblematiken i Skåne, utan det handlar om andra saker. Precis som Kommunikationskommittén föreslår måste man nu ta detta grepp under våren, sommaren och hösten. Det arbetet måste ingå i den investeringsplanering som riksdagen kommer att få ta ställning till och som Kommunikationskommitténs delbetänkande är en utgångspunkt för. Det är viktigt att diskutera detta med regionen och de verk som är berörda. Men naturligtvis kommer även riksdagsledamöterna att delta i diskussionen om hur det skall se ut. Att detta måste lösa sig i samband med investeringsplaneringen är också min, liksom Catherine Perssons, uppfattning.
Fru talman! Jag har förståelse för att det finns gränser för vad en minister kan svara på när ett ärende bereds i regeringskansliet. Men några antydningar till svar tyckte jag att jag fick. Jag har i min interpellation inriktat mig på Kontinentalbanans framtid. Jag menar fortfarande att det är av stor vikt att det sker en snabb beredning och att ett beslut snabbt fattas i den här frågan. Enligt min mening skulle den riktiga lösningen vara att det omedelbart planeras så att ett yttre godsspår snarast kan byggas och att Kontinentalbanan åtgärdas inom Malmö så att miljöproblemen för de boende intill banan i möjligaste mån elimineras, och att den enbart används för persontrafik då det yttre spåret står klart. Ett sådant förslag skulle vara långt mer samhällsekonomiskt försvarbart än en citytunnel. Frågan har en avgörande betydelse inte enbart för Malmöregionen utan för hela landet. Det behövs en total lösning. Förutom de miljövinster som görs genom en flyttning av den tunga trafiken från tät bebyggelse medför det yttre spåret att svensk industri får tillgång till konkurrenskraftiga transporter till kontinenten. På så sätt bidrar också Sverige med sin del i en infrastruktur ägnad att knyta samman Europa. Såvitt jag kan förstå pläderar också statsrådets partivänner från Malmö i en motion till riksdagen för ett yttre godsspår. Där kallar man det för det tredje spåret. Det finns alltså gemensamma nämnare från regionen att ta fasta på, något som miljöministern tidigare i år här i kammaren har efterlyst. Till sist ytterligare en fråga. När kommer beslutet om Kontinentalbanans framtid? Jag menar att det är viktigt med ett snabbt beslut. Tidigare utredningsmissar och beslutsvåndor får inte upprepas.

Fru talman! Det gläder mig väldigt mycket att kommunikationsministern säger att vi måste ta ett helhetsgrepp på trafikproblemen i Malmöregionen. Det är verkligen på tiden att denna indikation ges. Den har inte getts tidigare. Vad som däremot känns väldigt oroande är att ministern ändå tar upp frågan om Kontinentalbanan och huruvida man skall frakta gods på den. Denna bana är över huvud taget icke lämplig att frakta gods på. Vi kan aldrig klara exportindustrins krav på hur gods skall komma till kontinenten genom att låta godset gå på Kontinentalbanan. Godsets just in timelogistik är oändligt viktig. Godset skall alltså fraktas i 200 kilometer i timmen överallt ute i Europa, men sega sig fram i 50 kilometer i timmen över Kontinentalbanan - fullständigt otänkbart! Det är lika otänkbart som att godset skall gå genom Citytunneln, vilket ett av förslagen från Malmö stad innebär. Jag är också orolig för att det yttre spåret knyts upp till en rangerbangård. Centerpartiet har under flera år försökt föra fram hur oändligt viktigt ett yttre spår är. Vi kan inte avvakta ett eventuellt beslut om en rangerbangård, som vi förmodligen inte ens behöver i Skåne. Vi kan lika gärna utnyttja de enorma rangermöjligheter som finns i Rostock, dit man numera kan ta sig på knappt två timmar från Trelleborgs hamn. Detta oroar mig alltså fortfarande mycket, och jag vill gärna skicka med kommunikationsministern följande: Ta en allvarlig titt på hur frågan om ett yttre spår skall hanteras. Citytunneln löser inga trafikproblem över huvud taget i Malmöregionen. Kontinentalbanan går icke att använda för gods.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt med ett helhetsgrepp för Skånes transporter. Jag delar helt och hållet uppfattningen att tidigare planerings och beslutsvånda inte skall upprepas. Det är därför viktigt att vi nu kommer till skott, och vi har några månader på oss för att klara ut detta. Men det handlar om en mängd olika saker. Vi kan inte bara rakt av säga att Citytunneln är ointressant, och att en rangerbangård är ointressant. Om det skulle vara på det sättet måste vi också veta varför. Det handlar faktiskt om anläggningar som skall finnas ganska länge och - det håller jag verkligen med om - som är viktiga för svensk exportindustri. Jag tycker därför att det förslag i Kommunikationskommitténs delbetänkande som innebär att man skall ta den tid som finns på sig för en fördjupad studie så att detta kan läggas in i investeringsplaneringen är oerhört viktigt. Som ett tillägg till detta kan sägas att vissa beslut om Kontinentalbanan som gäller koncessionsfrågorna och en del av miljöförbättringarna, naturligtvis måste fattas innan riksdagsbeslut fattas någon gång runt nyår. Dessa beslut kan inte vänta till dess.
Fru talman! Jag skall göra några avslutande kommentarer. Jag tycker ändå att vi har fått en del svar av kommunikationsministern som jag uppfattar som positiva och som ett fall framåt i denna diskussion, där jag i första hand har inriktad mig på frågan om Kontinentalbanan och problemen i Malmö. Jag vill sätta ett frågetecken för huruvida Citytunneln är samhällsekonomiskt försvarbar. Det gäller att bedöma detta och göra en avvägning, och jag menar därför att det är oerhört väsentligt att prioriteringarna görs i rätt ordning. Det kan aldrig vara meningen att de transporter som skall gå söder och österöver skall begränsas i framtiden. Det gäller därför att verkligen fundera riktigt ordentligt på detta. Min slutsats blir denna: Planera och bygg ett yttre godsspår nu, samtidigt som nödvändiga åtgärder vidtas inom Malmö.

Herr talman! Jag vill först yrka bifall till utskottets hemställan i konstitutionsutskottets betänkande nr 8 utom på en punkt där vi har reserverat oss, nämligen frågan om hets mot homosexuella och att detta bör kriminaliseras. Det är Folkpartiet, Vänstern, Miljöpartiet och Centern som anser att det nu är dags att också inkludera homosexuella i den grupp som det skall vara förbjudet att hetsa mot enligt den här lagen. Självfallet är det inte tillåtet att hetsa mot någon människa, men vissa grupper har varit särskilt utsatta, inte minst i Hitlertyskland. En del av de här grupperna har ett särskilt skydd i lagen om hets mot folkgrupp. Nu finns det en övertygande bevisning för att människor trakasseras bara därför att de är homosexuella. Orsaken till att regeringen inte tog upp det förslag som lades fram av utredningen om homosexuellas situation om att låta anspelning på sexuell läggning vara straffbart enligt lagen om hets mot folkgrupp var att regeringen då inte ansåg att det förelåg något påtagligt behov av en sådan lagändring. Riksdagen sade vid behandlingen av propositionen att skulle det komma tecken på att ett sådant behov föreligger måste frågan omprövas. Nu finns det enligt Centerns mening sådana påtagliga behov av en grundlagsändring som innebär att hets mot homosexuella förbjuds. Folkhälsoinstitutet har kartlagt förekomst, mönster och skadeverkningar av hot och våld bland homosexuella i Stockholm. KU har vidare tagit del av material som visar skrämmande exempel på vad homosexuella får utstå. Det är tydligt att tiden är mogen för riksdagen att öka skyddet. I utskottet är man också medveten om skyddsbehovet och anför att det finns goda skäl för att lagstiftningen på olika sätt ger de homosexuella ett särskilt skydd. Utskottet tar också bestämt avstånd från alla former av nedsättande uttalanden om homosexuella. Man menar emellertid att det räcker med den lagstiftning som finns mot förolämpning, uppvigling och olaga diskriminering men att dessa lagar i större utsträckning bör omsättas i konkret handlande. I motsats till utskottet anser jag att det verkligen har kommit fram omständigheter som talar för att lagen om hets mot folkgrupp måste utsträckas till att också omfatta homosexuella. Utskottet anför argumentet att alla homosexuella kanske inte vill betraktas som en grupp enbart på grund av sin sexuella läggning. Men samma argument kunde användas i fråga om de grupper som nu skyddas av lagen. Att man tillhör en viss ras eller religion eller har ett visst nationellt eller etniskt ursprung är ju inte heller grund för att pekas ut som en speciell grupp i samhället. Orsaken till att dessa grupper har valts ut är naturligtvis erfarenheterna av att hets har förekommit mot dem på grund av dessa egenskaper. Nu visar erfarenheten övertygande att samma sak drabbar homosexuella. Miljöpartiet och Centern en översyn av lagstiftningens skydd av homosexuella som grupp. Jag yrkar, herr talman, bifall till reservation nr 2.

Herr talman! Den viktiga frågan i denna debatt är den som ställs genom reservation 2, alltså: Skall lagen om hets mot folkgrupp, som vi har sedan länge i Sverige, också uttryckligen omfatta hets mot homosexuella? Det finns en del andra frågor i betänkandet som är intressanta att fundera över och diskutera men kring vilka det finns olika svårigheter när det gäller den omedelbara möjligheten att hitta en lösning. Frågan om lagen om hets mot folkgrupp och om den skall omfatta också homosexuella är emellertid inte svårlöst. Det är inte fråga om att införa någon ny princip i lagstiftningen. Lagen finns redan. Den är allmänt accepterad och har varit det ända sedan den tillkom.

Då gäller det att inse att både tryckfriheten och insikten att minoritetsgrupper av olika slag behöver ett rättsligt skydd i samhället utgår från samma grundprincip, nämligen att alla människor i ett civiliserat samhälle har rätt att bli behandlade med samma hänsyn och respekt som andra. Därför är det nödvändigt att det finns åtminstone vissa bestämmelser som så gott det går förhindrar hetspropaganda i syfte att driva ut vissa utpekade grupper ur samhället eller att skapa en opinion för att våldshandlingar begås mot dem, för att inte tala om att de slås ihjäl - precis sådant förekommer ju. Det är ingen slump att just frågan om en lag mot hets mot homosexuella debatteras. Här är det nämligen fråga om en klassisk uppsättning av måltavlor för rasistiska, nazistiska och likartade gruppers propaganda. De klassiska måltavlorna har varit judar, zigenare, etniska minoriteter i övrigt, religiösa minoriteter, homosexuella och i någon mån också psykiskt utvecklingsstörda. Dessa representerar i de rasistiska och nazistiska gruppernas föreställningsvärld något som uppfattas som "mindervärdiga människor", som över huvud taget inte har rätt att existera. Det är bara att konstatera att det förhåller sig på det här sättet. Det här är en tradition av hets som har funnits i flera hundra år i västvärlden och som under vårt århundrade har fått rent mordiska konsekvenser. Detta är fakta. Att behandla någon av de grupper som ingår i denna uppsättning av traditionella måltavlor som slumpvis utvald är orimligt. Det vittnar bara om att man inte riktigt har velat ta till sig historiens lärdomar. Det är alltid samma grupper det hetsas mot. Vi ser exakt samma mönster i dag som vi såg när nazismen tidigare var på marsch i Europa. Hetsen är alltså densamma nu som då. I och för sig har vi haft en ganska lång period då det inte har bedrivits hets i någon större omfattning mot vare sig judar, zigenare, homosexuella eller andra. Men detta har, vad jag förstår, aldrig varit ett argument för att avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Det hetsades inte så mycket under 50 och 60-talen eftersom det efter andra världskriget inte riktigt fanns en marknad för sådant. Det viktiga var att lagen fanns där för den händelse att den skulle behövas. Nu är vi där, och nu behövs den också när det gäller hets mot homosexuella. Det förekommer ett antal motargument. Det heter t.ex. att det skulle vara ett omotiverat ingrepp att utsträcka lagstiftningen på detta sätt. Det skulle, står det i utskottsmajoritetens förslag, få svåröverblickbara konsekvenser. Men om man argumenterar på det sättet bör man vara konsekvent. Då bör man också säga att den lagstiftning om hets mot folkgrupp vi redan har är omotiverad och får svåröverblickbara konsekvenser. Det finns ingen principiell skillnad. Den slutsatsen har jag dock inte sett att majoriteten vill dra. Jag frågar mig varför. En annan tanke som förekommer är att detta skulle innebära någon form av inskränkning i religionsfriheten. Men i så fall gäller ju det också för den lag om hets mot folkgrupp vi redan har. I de länder där man har en hetslagstiftning som också omfattar hets mot homosexuella, finns det, vad jag känner till, inga exempel på att något sådant skulle ha uppstått. Jag tror att risken är ytterst liten. Tanken att homosexuella skulle känna sig utpekade, och att det av det skälet skulle vara fel att utvidga lagstiftningen, är också väldigt egendomlig. Det är ju inte lagen som står för utpekandet, utan det är de som hetsar som gör det, och det görs redan i dag. Det är nazisterna som pekar ut. Det finns också andra som gör det, men i praktiken är det huvudsakligen nazistiska grupper som bedriver denna verksamhet. Det är de som pekar ut grupper. Lagen får lov att följa den verklighet som finns. Ytterligare en tanke som förekommer i motargumenteringen är att det ju finns andra bestämmelser, t.ex. om ärekränkning och förtal, som gör att det inte skulle behövas någon lagstiftning. Men också detta är ett tankefel. Den lagstiftningen handlar ju om fall där man pekar ut enskilda personer och på ett eller annat sätt ifrågasätter deras hederliga vandel. Den hetslagstiftning vi har, som tar sikte på hets mot folkgrupp, handlar om sådan propaganda som inte har ett dugg med någons hederliga vandel att göra. Den handlar om sådan propaganda som ifrågasätter eller förnekar människors rätt att över huvud taget existera i detta land och på denna jord - skurkar lika väl som hederliga människor, professorer lika väl som spårvagnskonduktörer, studenter lika väl som sjukvårdsbiträden - bara för att dessa människor råkar vara judar, zigenare eller homosexuella, eller för att de tillhör någon annan av de minoriteter som vi normalt brukar tycka skall skyddas av hetslagstiftning. Det finns därför ingen möjlighet att hänvisa till bestämmelserna om ärekränkning och förtal. De täcker inte in samma typ av brottsligt beteende som hetslagstiftningen. Jag tvingas därför dra slutsatsen att de argument som har använts mot att utsträcka lagen om hets mot folkgrupp alla på olika sätt är fel tänkta. De håller inte samman - vare sig rent logiskt eller med hänsyn till den hets som faktiskt bedrivs. Vi måste inse skälet till att vi har den hetslagstiftning vi har. Jag tror, som jag sade i början, att alla inser varför vi har den. Det är för att vi förstår att det finns en koppling mellan ord och handling. Intensiv propaganda mot en grupp i samhället leder förr eller senare till att det av personer i gränslandet mellan normalt och kriminellt beteende börjar uppfattas som legitimt att begå våldshandlingar mot den grupp som hetsen riktar sig mot. Det är det som är grunden till att man över huvudtaget skall ha en lagstiftning om hets mot folkgrupp. Dessutom handlar det naturligtvis om rätten att, även om det inte omedelbart kommer till våldshandlingar i stor skala, få känna sig trygg i det samhälle man lever i, också om man tillhör någon av de grupper som är klassiska måltavlor för politiska extremistgruppers hetspropaganda. Om man inte tror att det finns en koppling mellan ord och handling just när det gäller de homosexuella, så är det en ganska egendomlig logik. I så fall borde man inte heller tro att det finns en koppling mellan ord och handling när det gäller hets mot judar eller zigenare. Där har vi dock alla insett att det finns en sådan koppling. Man brukar i sådana sammanhang peka på historien osv. Alla vet ju vad som har hänt. Men massmorden riktades ju inte bara mot judar, utan också mot just de grupper jag här har nämnt; zigenare och homosexuella. Dessutom riktades de mot psykiskt utvecklingsstörda - även om detta kanske inte var en grupp som man hetsade mot på samma sätt som mot de andra. Man tog livet av dem ändå. Det var liksom fråga om olika problemställningar från den nazistiska utgångspunkten. Därför är det nödvändigt att vara konsekvent. Skall man ha en lag om hets mot folkgrupp så bör den omfatta de grupper som det hetsas mot, annars är den ofullständig. Jag yrkar bifall till reservation 2 och i övrigt till konstitutionsutskottets betänkande.

Herr talman! Också jag ber att få instämma i vad Håkan Holmberg säger om lagen om hets mot folkgrupp; att den måste utsträckas till att gälla även homosexuella. När en grupp utsätts för fördomar, hets, övergrepp och t.o.m. mord, är det nödvändigt att riksdagen som lagstiftare starkt markerar mot och sätter en gräns för detta. Det handlar om att ge en utsatt grupp förstärkt lagskydd. Men det är ju också så att vi har en regeringsform. Den påverkas - framför allt kanske tryckfrihets och yttrandefrihetsgrundlagarna - i någon i mån av en utvidgning av lagen om hets mot folkgrupp så att den även skyddar de homosexuella. Men vår regeringsform, som ger ett gott lagskydd för demokratiska fri och rättigheter gentemot det allmänna, bör också innefatta och slå fast att ingen skall diskrimineras på grund av sin homosexualitet. Vi slår i våra grundlagar fast många viktiga friheter. Vi slår också fast att man inte får diskrimineras av en räcka olika orsaker. En av de saker som man inte borde diskrimineras för - inte heller av myndigheter eller av lag - är homosexualitet. Detsamma gäller för den delen även funktionshinder. Jag delar därför uppfattningen i motion 431 av Karin Pilsäter m.fl. från Folkpartiet där det talas om att stärka skyddet mot diskriminering av homosexuella även i grundlagen. Jag menar att detta krav är helt riktigt. Homosexuella människor utsätts för diskriminering, och det är därför viktigt att det i grundlagen manifesteras att de skall vara likställda med heterosexuella inför myndigheter och lag. Det går att ändra både 1 kap. 2 §, regeringsformen, och i 2 kap. 15 § eller 16 §, regeringsformen, utan att man på ett konstlat sätt bryter dispositionen av denna. Dess stil kan bevaras. Regeringen bör alltså komma med ett sådant förslag. En annan grupp i samhället som också utsätts för diskriminering är de funktionshindrade, men de funktionshindrade utgör ingen särgrupp. En olycka kan ju plötsligt ändra livet för vem som helst och ge ett funktionshinder. Handikapputredningen visar i sitt betänkande på hur de funktionshindrade i sitt dagliga liv utsätts för begränsningar och diskriminering. Det är i och för sig uppgifter som i åratal har förts fram av handikapprörelsen. Likaså har en statlig utredning slagit fast att så är fallet. I arbetslivet, på bostadsmarknaden, i nöjeslivet och i samhället i stort är människor med funktionsnedsättningar många gånger utestängda från det liv som de som inte har funktionshinder kan njuta av.

Herr talman! Därmed yrkar jag bifall till reservation nr 1 och reservation nr 3. Vidare instämmer jag i Håkan Holmbergs och Birgitta Hambraeus bifallsyrkande beträffande reservation nr 2.

Herr talman! Detta betänkande berör en rad motioner. Den motion som handlar om de homosexuellas situation är alltså en av flera. Till att börja med tänkte jag ta upp ett par andra motioner. Sedan kommer jag in på de homosexuellas situation och på lagen om hets mot folkgrupp. Elisa Abascal Reyes kommer senare i denna debatt att ta upp frågan om genteknik. Jag inleder med äganderättsfrågorna. Framför allt Centern spelar, tycker jag, ett fult dubbelspel när det gäller miljöfrågorna och grundlagsregleringen av äganderätten. Just Centern var ju pådrivande för att genomföra den kraftigt förstärkta äganderätt i grundlagen som vi fick härom året. Redan i dag har vi fått se hur detta har använts som ett argument mot kärnkraftsavvecklingen i Sverige. Det är inte konstigt. Energikommissionen har ju fått en rapport om att grundlagsändringen innebär att kärnkraftsavvecklingen kommer att bli betydligt dyrare än vad som tidigare har beräknats. Centern har därigenom allvarligt försvårat kärnkraftsavvecklingen och sannolikt drivit fram miljardkostnader för staten för att ersätta kärnkraftsbolagen för framtida vinster. Naturligtvis finns motsvarande effekter också inom många andra miljöområden, där det blir dyrt och svårt att ersätta miljömarodörer på grund av den förstärkta äganderätten. Vidare blir det dyrare och svårare att bilda och skydda värdefulla naturområden - men inte nog med det! Flera centerpartistiska riksdagsledamöter har nämligen motionerat om ytterligare stärkt äganderätt i grundlagen. Det har man gjort dels i en flerpartimotion tillsammans med övriga borgerliga partier, dels i en enskild motion. Nu har Centern dock haft den goda smaken att inte stödja sina egna motioner i konstitutionsutskottet. Det är bara Moderaterna som i ett särskilt yttrande markerat att man vill ta ytterligare steg. Orsaken är kanske att man inte vill störa det goda samarbetet med Centern. Men faktum är att Centern spelar ett fult dubbelspel om äganderätten och kärnkraften. När det kommer till kritan är, som så ofta är fallet, ägarintresset, egenintresset, viktigare än miljöintresset. Det finns ytterligare en motion som har direkt anknytning till energidebatten och kärnkraftsavvecklingen, nämligen Miljöpartiets motion om att grundlagsskydda våra orörda älvar och älvsträckor. Tyvärr stöder inget annat parti denna tanke. Det är synd, eftersom ett grundlagsskydd skulle innebära att det äntligen blev omöjligt att genomdriva en utbyggnad av Europas sista älvar utan att folket kunnat säga ifrån innan beslut är fattat. Om en svensk regering eller Sveriges riksdag vill rasera och avskaffa mänskliga fri och rättigheter krävs en procedur med val emellan. Det är rimligt att ha samma synsätt när det gäller Europas sista stora orörda älvar. De står för oersättliga värden. Men 95 % av Sveriges riksdag tycks vilja ha möjlighet att snabbt bygga ut. Det stämmer väl överens med vad åtminstone Socialdemokraterna säger i Energikommissionens betänkande. Hatet och hetsen mot homosexuella är inget nytt. Det är ingen tillfällig fluga som går över i morgon, utan det är något som har funnits i flera tusen år och som under vissa perioder och i vissa politiska klimat har blommat upp, ungefär på samma sätt som hatet mot judarna eller hatet mot zigenarna. Nu ser vi återigen hur hatet växer, hur vissa grupper medvetet pekar ut homosexuella som mindervärdiga avskum som bör märkas och helst utrotas. Vi ser hur hatet sätts på pränt. Vi ser att flera mord under de senaste åren bär en tydlig prägel av hat mot homosexuella. Folkhälsoinstitutet har kartlagt detta hot och detta våld. Slutsatsen i den undersökningen är alldeles entydig: Det är troligt att trakasserier, föraktfulla uttalanden, förolämpningar och förtal samt hot och våld mot homosexuella får näring i uttalanden, skrifter och musik som, om det gällde ras, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung eller trosbekännelse, skulle vara straffbara. Författarna säger i studien att det är logiskt att föra in homosexuella i brottsbalkens regel om hets mot folkgrupp. Socialdemokraterna och Moderaterna väljer i det läget att blunda och att hävda att de inte sett någonting nytt, att inga nya omständigheter har kommit fram. Dessutom håller man fram risken för att homosexuella utpekas som grupp. Detta är ursvagt och pinsamt för Sveriges två största partier, för konstitutionsutskottet och för Sveriges riksdag. Problemet bygger på att homosexuella sedan länge utpekas som en grupp. De är redan omnämnda i lagstiftningen. Man kan fråga sig: Hur mycket måste hända innan sossar och moderater upptäcker att något har hänt? Hur många bögar måste knackas och mördas? Hur många lesbiska måste bli bespottade och slagna innan ni anser att nya omständigheter kommit fram och innan ni vågar ta risken att utpeka homosexuella? Budskapet från KU:s majoritet har i alla fall nått fram och även nått ut över Sverige. I dag kom ett brev från homosexuella i Helsingborg. De är mycket oroade och fruktar att Socialdemokraternas och Moderaternas ställningstagande leder till ännu mera våld och att smånassarna skall ta dagens beslut till intäkt för att det är okej att sprida hat och hets genom tidningar, flygblad och musik. Jag yrkar bifall till reservationerna 2, 4 och 5.

Herr talman! Det faller på sin egen orimlighet att Centern skulle vilja öka skyddet för kärnkraften. Jag tror inte att det är många som går på Peter Erikssons synpunkter i fråga om detta. Motionerna handlar ju om intrång i mark, alltså när en ägare av mark inte har rätt att bruka den som han tidigare har gjort och det görs intrång i hans äganderätt. Då anser en del centerpartister som har skrivit motioner att man bör öka skyddet. Men som Peter Eriksson påpekar har Centerpartiet inte stött dessa motioner. Vi vet att denna fråga är under utredning, och därför har vi avstyrkt motionerna. Att grundlagsskydda älvarna innebär en mycket stel förordning. Denna fråga hör inte hemma i grundlagen. Det är en helt främmande form för skydd av älvar. Det anser vi nu liksom tidigare. Däremot har Centern medverkat till att våra outbyggda älvar nu är nationalälvar och alltså har det starkaste skyddet, vilket även andra värdefulla markområden, naturskyddsområden osv., har. Jag tycker att det är i klass med detta och tillräckligt att älvarna har detta skydd. Självfallet vill inte heller Centern offra en enda outbyggd älv i framtiden.

Herr talman! Peter Eriksson kan vara alldeles lugn. Centern står enhälligt bakom en önskan att avveckla kärnkraften enligt riksdagens beslut. Det finns ingen som helst åsiktsskillnad i fråga om detta i vårt parti. Lika litet som vi anser att det är lämpligt att sätta in nationalparker, t.ex. den nya stadsnationalparken som Centern har genomdrivit här i Stockholm, i grundlagen, lika litet är det lämpligt att sätta in älvarna där. Det hör enligt vår uppfattning inte hemma i en grundlag. Men att skyddet skall vara starkt och att de outbyggda älvarna skall vara starkt skyddade råder det inga som helst tvivel om. Centern står helhjärtat bakom det.
Herr talman! Om Centern har den inställningen är det desto mer tragiskt att Centern ändå har drivit igenom en lagstiftning som gör det mycket svårare och dyrare att avveckla kärnkraften.

Herr talman! Det är tråkigt om Kenneth Kvist upplever att det blir mycket besvärligt och för många saker som måste tas in i grundlagen om vi skall ta in älvarna också. Men jag tror att detta problem är relativt överkomligt. Om vi en gång får igenom detta beslut, tror jag att Kenneth Kvist klarar att se överskådligt vad som står i grundlagen och vad som inte gör det.